Fru talman! Utskottet konstaterar i sitt betänkande — till skillnad från justitieministern i den debatt vi hade i februari — att frågan om förbud mot våldspornografi ingår i yttrandefrihetsutredningens uppgifter. Det är naturligtvis mycket bra att vi fått klarhet på den punkten. Det är också bra att yttrandefrihetsutredningen kommer att framlägga ett förslag relativt snabbt — redan 1981. Men som flera tidigare talare redan konstaterat säger utskottet ingenting i övrigt. Det finns ingen viljeinriktning, det finns ingen programförklaring — betänkandet är ett helt könlöst svar på motionen. Jag hade väntat mig ett betydligt klarare uttalande från Bertil Fiskesjö om vad yttrandefrihetsutredningen egentligen syftar till. Bertil Fiskesjö sade att det finns en stor och bred opinion mot våldspornografi och förklarade sig personligen vara motståndare till våldspornografin, och det är naturligtvis också bra. Men samtidigt sade han att det här är svåra avgränsningsfrågor och gav intryck av att ett förbud mot våldspornografi skulle innebära att man förbjöd Sergel och liknande. Det visar att Bertil Fiskesjö inte riktigt förstått vad våldspornografi egentligen är. Det gick bra att införa ett förbud mot barnpornografi, och det skall inte vara några problem att lägga fram ett förslag också i den här frågan. Visst skall vi värna om yttrandefriheten, men som jag framhöll redan i den tidigare debatten: Frihet för ett fåtal kan innebära tvång för de många, och i detta fall för över hälften av Sveriges befolkning, nämligen kvinnorna. Jag tycker att man går runt frågan hela tiden. I Karin Ahrlands motion finns en uttrycklig viljeyttring: Där sägs att riksdagen skall begära förslag om lagstiftning mot framställning och försäljning av våldspornografiska bilder. Det är alltså ett krav på regeringen att tala om för yttrandefrihetsutredningen att det är ett förslag i den riktningen vi vill ha. Det verkar på Bertil Fiskesjö snarast som om någon föreslagit att vi skall skriva en lag här och nu i kammaren, men det är naturligtvis inte det det är fråga om, utan det är fråga om att få till stånd en viljeförklaring, som visar att vi är motståndare till våldspornografi. Jag vill avslutningsvis instämma i den av Karin Ahrland tidigare ställda frågan: Vad sitter vi egentligen här i riksdagen för? Naturligtvis för att uttrycka en vilja. Jag tycker det är litet trist att Karin Ahrland inte yrkade bifall till sin motion. Jag gör det, och jag gör det också därför att jag vet att Karin Ahrland och många andra kommer att rösta för den. Riksdagen får inte dra sig för att ställa krav på regeringen, och det här är ett viktigt krav, tycker jag.
Fru talman! Med anledning av Eva Hjelmströms beklagande att jag inte yrkade bifall till min egen motion, vill jag säga att fyra års arbete i den här kammaren har lärt mig att det inte är så lätt att få gehör för något som går emot ett enat utskotts uppfattning. Det är inte heller så många som inser att debattörerna kanske har rätt. Jag tycker att den här frågan är väldigt viktig. Att jag inte yrkade bifall till min motion beror på att jag inte ville lida ett nederlag i frågan. Men det gläder mig att Eva Hjelmström nu har yrkat bifall till motionen, och iag kommer inte att rösta mot den.
Fru talman! Justitieministern är inte här i dag, och jag har i och för sig ingen anledning att inträda till hans försvar. Men det inledande påhoppet på justitieministern från Eva Hjelmström var ändå i grövsta laget. Hon påstod att justitieministern inte kände till att frågan om våldspornografin ingick i yttrandefrihetsutredningens uppdrag.

Det sägs att det måste vara lätt att ta ställning mot barnpornografi. Så säger man f. ö. ofta om sådant som andra sysslar med, särskilt när det inte blir resultat snabbt nog. Vi ägnade faktiskt ganska lång tid åt denna till synes enkla fråga om barnpornografi. Det rör sig här om en avgränsning, som visserligen är något flytande men ändå förhållandevis lätt att göra. Det är svårare när det gäller att göra allmänna ingripanden mot pornografisk litteratur i största allmänhet. Vi får inte glömma bort — jag erinrade om det i ett tidigare anförande — att våldsamma skildringar av olika slag, även i samband med olika former av sexualitet, faktiskt fyller en stor del av världslitteraturen. Vi kan naturligtvis inte i ett huj skapa en lagstiftning som göraatt vi tvingas gå runt på biblioteken och rensa ut böcker som folk har läst i generationer. å Därmed reser jag inga orimliga hinder i vägen för en lagstiftning av åsyftat slag. Jag vill bara påpeka att det inte är så enkelt att klara av den avgränsning som trots allt måste göras. Jag föreställer mig att inte ens motionärerna och Övriga som så ivrigt har talat mot våldspornografi av olika slag vill att biblioteken skall tvingas rensa bort en stor del av sin litteratur.
Fru talman! Vi skall inte ta upp en diskussion om vad justitieministern sade och inte sade i debatten härförleden, men han avslutade den ju faktiskt med att säga att han, om detta inte ingick i yttrandefrihetsutredningens direktiv, inte skulle ställa sig främmande för att utfärda tilläggsdirektiv till den. Den debatten hade f. ö. då varit helt onödig. Bertil Fiskesjö sade att man inte kan gå runt på alla våra bibliotek och i ett huj rensa ut all våldspornografi — vilken Bertil Fiskesjö uppenbarligen förutsätter finns på biblioteken. Jag vidhåller med anledning av det för det första att Bertil Fiskesjö uppenbarligen inte vet vad våldspornografi är för något. För det andra anklagar han faktiskt biblioteken för en inköpspolitik som jag vet att de inte har. Det är inte den typen av alster som man kan få läsa på biblioteken i dag, och det är naturligtvis bra. Jag vill slutligen säga till Karin Ahrland att jag inte är lika pessimistisk som hon. Jag tror nämligen att det finns ett brett stöd för en bra motion i denna fråga. Det är litet beklagligt om Karin Ahrlands beskrivning av riksdagens arbete skulle vara riktig. Vår uppgift är naturligtvis inte bara att ta ställning i de frågor där vi själva deltar i debatten, utan det skall vi göra beträffande alla de förslag som läggs fram i kammaren, och det gäller här ett viktigt och bra förslag.
Fru talman! Man upplever ibland att meningsmotståndare kan framhärda med osanningar bara därför att man inte kan med svart på vitt visa att de har fel. Men i vad gäller den lilla frågan om vad justitieministern sade eller inte sade vill jag uppmana min meddebattör att gå direkt till snabbprotokollet och läsa innantill. Vi som tillhör utskottet har tidigare blivit beskyllda för att inte ha studerat den debatt det gäller, men vi har läst den ord för ord, sida upp och sida ner. De som själva deltog i debatten har dock uppenbarligen inte gjort det. Vad justitieministern sade mot slutet av debatten var att det, om denna fråga skulle behandlas med speciell förtur, krävs tilläggsdirektiv, eftersom en sådan ordning inte var inskriven i utredningens direktiv. Däremot är det helt klart att det ingår i utredningens uppdrag att ta upp dessa frågor. Det är direkt angivet i de ursprungliga direktiven, och jag förstår inte varför vi skulle behöva träta om det nu. Vidare påstår Eva Hjelmström att jag hade sagt att biblioteken driver en sådan inköpspolitik att de fyller hyllorna med våldspornografi. Vad jag sade var bara att ett stort antal böcker i den litteratur som faktiskt redan finns på biblioteken har ett sådant innehåll att de, om man skulle vara oförsiktig när man formulerar bestämmelser om våldspornografi, skulle falla in under dessa. Jag skulle kunna räkna upp mängder av böcker som helt klart gränsar till den kategorin. Jag föreställer mig att Eva Hjelmström kan gå till vilket bibliotek som helst och låna t.ex. böcker av markis de Sade.
Fru talman! Bara några få ord med anledning av det som Bertil Fiskesjö sade. Han framhöll att man hade arbetat länge och väl med frågan om barnpornografi, med tanke på att det där gällde svåra tryckfrihetsrättsliga avvägningar. Om det var så med barnpornografin, vilket ingen av oss har anledning att betvivla, tycker jag att det finns ännu större skäl att snabbt sätta i gång arbetet i frågan om våldspornografi. Till Eva Hjelmström vill jag bara säga att jag naturligtvis hoppas att min erfarenhet av riksdagens sätt att votera inte överensstämmer med de verkliga förhållandena. Vi får väl se ...

Fru talman! Skatteutskottet behandlar i sitt betänkande nr 28 vissa anslag för budgetåret 1980/81 inom handelsdepartementets verksamhetsområde. På en punkt inom detta område har utskottet inte kunnat ena sig, och det gäller anslagen till kustposteringarna vid Piteå, Arkösund och Marstrand. För att spara pengar föreslås i propositionen att dessa tre posteringar dras in från kommande budgetår. Motionärer från såväl det socialdemokratiska partiet som de borgerliga partierna har ansett det felaktigt att rikta sitt besparingsnit just mot detta område. Man menar att posteringarna fyller en mycket stor funktion, och man påpekar det säregna förhållandet att tullverket med regeringens välsignelse vill förekomma den utredning som vid propositionsskrivandet inte var färdig med sitt arbete. Under utskottsarbetets gång har utredningen, som har namnet Utredningen om tillsyn av kusterna , avlämnat ett betänkande. Utredningen har ett huvudförslag som i de aktuella fallen innebär att vederbörande länsstyrelse skall underrättas innan indragning sker. Länsstyrelsen har inget veto utan skall vid ett fortsatt bibehållande föreslå vem som skall stå för kostnaderna, och vid oenighet blir det regeringen som avgör. TAK-utredningen behandlar givetvis ett mycket större fält än det jag här berört. Hela utredningsmaterialet är nu ute på remiss. Utskottet är enigt om att det under de förhållanden som här föreligger är orimligt att omedelbart dra in de tre kustposteringarna utan att ha inväntat ett nära förestående utredningsresultat och remissprövningen därav. Men utskottsmajoriteten gör därefter en tankekullerbytta. Den föreslår att beslutet om indragningarna skjuts ett halvår framåt i tiden och att man bara gör ett halvårs besparingar i stället för det hela års besparingar som var tänkt i propositionen. Det förslaget är en dålig kompromiss och innehåller många underligheter. För det första så ansluter sig utskottet till att indragningen skall ske enligt TAK-utredningens förslag, trots att det inte har en aning om vad remissinstanserna kommer att säga om utredningen. För det andra har utskottet från tullstyrelsen inhämtat att det egentligen bara är Arkösund det till att börja med gäller. Piteå skjuts något framåt i tiden, och Marstrand skall ha en sommarexpedition. Man ställer sig frågan hur det då blir med besparingarna. För det tredje får inte tullstyrelsen fatta något nedläggningsbeslut med verkan före årsskiftet 1980-1981, men skall ändå kunna vinna mycket ur planeringssynpunkt om den i dag fattar det villkorade beslut som utskottsmajoriteten här tillstyrker. För det fjärde frågar man sig vilken besparingseffekt det blir, om man följer utskottsmajoritetens förslag. Den ursprungliga miljon som man i propositionen hade tänkt sig att spara sjunker ihop till något hundratal tusen kronor på det budgetår det gäller. Vi reservanter menar att som detta ärende nu ligger till, så skall riksdagen inte fatta beslut om kustposteringarnas nedläggning, vare sig på det sätt som föreslås av tullstyrelsen genom propositionen eller på det mera reglerade sätt som föreslås av utskottsmajoriteten. Det råder f. ö. oenighet bland olika sjöfartsmyndigheter hur och av vem våra kuster skall bevakas. Det gäller både polisiärt och ur räddningsoch miljösynpunkt. Man har därför anledning tro att många synpunkter kan framföras under remissbehandlingen av TAK-utredningen, och det förefaller minst sagt egendomligt att riksdagen nu skulle besluta att dra in tre posteringar från den 1 januari nästa år bara det sker efter de formella handläggningar som föreslagits av TAK-utredningen. Vi reservanter menar att med de ytterligt begränsade besparingar som nu är kvar sedan utskottsmajoriteten filat bort minst tre fjärdedelar av den ursprungliga miljonen kan riksdagen gott avvakta remisstidens utgång innan några bindande beslut fattas. Riksdagen kan i bästa fall ta slutgiltig ställning i höst, eftersom remisstiden går ut någon gång under sommaren. I varje fall kan riksdagen fatta beslut kommande vår, så att ett ikraftträdande kan ske den 1 juli 1981 — vad nu detta ikraftträdande kan innebära. Då vet åtminstone riksdagen vad den tar ställning till. Nu vet den inte det. Nu har bara en myndighetspart fått komma till tals. Kommunrepresentanter från de berörda områdena, organisationer och enskilda har dock enstämmigt slagit vakt om de posteringar det här gäller. Min personliga erfarenhet inskränker sig till förhållandena i östgötaskärgården. Jag är beredd att stryka under inte bara vad som står i den motion som väckts av socialdemokraterna i Östergötland utan också vad Anna Wohlin Andersson och Per-Olof Strindberg anfört i sina motioner om vikten av posteringarnas bibehållande. Kustposteringarnas uppgift är att sköta den civila övervakningen till sjöss. Det gäller bl.a. att kontrollera och att vidta åtgärder mot miljöfarliga utsläpp: Andra uppgifter är t.ex. sjöräddning, jaktoch fisketillsyn, sjötrafikövervakning, tillsyn över skyddsområden, observationer och mätningar. Kommunerna pekar på den starkt ökade sjötrafiken och på att beredska pen måste vara god mot oljeutsläpp och andra miljöfaror samt på att kustposteringarna ibland kan vara enda möjligheten för den fåtaliga fasta befolkningen i skärgården att få nödvändig hjälp i en del svåra situationer. Det ter sig därför som en missriktad sparsamhet om man centraliserar den viktiga verksamhet som kustposteringarna utför. För mig framstår det som om de ökade avstånden i stället skulle komma att medföra ökade kostnader, ifall verksamheten skall kunna upprätthållas. Jag tror inte att någon vill göra gällande att det arbete som kustposteringarna utför är onödigt. Resulatet måste, enligt mitt sätt att se på frågan, bli att någon annan får utföra det arbete som kustposteringarna utför eller till äventyrs att man sänker standard och beredskap i skärgårdsområdena, om man bifaller utskottsmajoritetens förslag. Till detta skall läggas att det här blir en politik av arten: Den högra handen vet inte vad den vänstra gör. I flera år har statsoch länsmyndigheter anslagit stora pengar i skärgårdsoch glesbygdsstöd för att behålla servicen och arbetstillfällena i just de områden där tullverket nu är berett att centralisera och att dra in arbetstillfällena. De som i dag arbetar vid kustposteringarna är i de flesta fall från trakten och har stor lokalkännedom. De kan därför sköta jobbet bättre än de som kommer långt ifrån. De är rotade i sin bygd och har svårt att flytta. En flyttning förefaller dessutom att vara dum, eftersom dessa människor har ett meningsfullt jobb att sköta där de är. Utskottsmajoritetens skrivning förefaller mig som sagt litet oklar. Har man egentligen bestämt sig för att lägga ner kustposteringarna den 1 januari, oberoende av vad remissinstanserna säger om TAK-utredningen? Tänker man överlåta åt tullstyrelsen att göra som den vill efter den 1 januari nästa år? Iså fall blir det en nedläggning. Om inte, förstår jag inte varför man är så rädd för att låta riksdagen pröva frågan först när alla fakta föreligger i stället för nu. Jag är dessutom mycket spänd på att se hur de centerpartistiska motionärer från Östergötland, som såväl i år som tidigare år i massmedia har velat framställa sig som den här bygdens välgörare, kommer att ställa sig till frågan, när de nu har en reell chans att påverka de faktiska förhållandena. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen — en reservation, i vilken man helt accepterar de förslag som herr Strindberg framlagt i sin motion.

Fru talman! Vi lever i ett ekonomiskt besvärligt klimat, och det är bakgrunden till att handelsdepartementet, liksom andra departement, i sina anvisningar för anslagsframställning för budgetåret 1980/81 begär ett huvudalternativ innebärande besparingar med 2 90. Generaltullstyrelsen redovisade i enlighet härmedi sin anslagsframställning konsekvenserna av en sädan besparing. För kustbevakningen skulle det innebära en minskning motsvarande elva tjänster. En sådan minskning borde enligt generaltullstyrelsen ske genom indragning av kustposteringar. Ett annat men enligt styrelsens bedömning sämre alternativ vore att dra in besättningar på större och dyrare bevakningsfartyg med dubbel bemanning. Eftersom regeringen knappast kunde undanta tullverket från kraven på besparingar, torde det bli nödvändigt att genomföra de av tullstyrelsen föreslagna indragningarna av kustposteringarna i Piteå, Arkösund och Marstrand. IT anslutning till tullverkets petita har fyra motioner väckts — herr Wärnberg redogjorde nyss för dessa. I alla fyra motionerna begär man att de tre kustposteringsstationerna bebehålls, i vart fall till dess att vissa pågående utredningar slutförts. Skatteutskottet har så till vida gått motionärerna till mötes att utskottet rekommenderar tullstyrelsen att inte fatta något definitivt beslut förrän vid kommande årsskifte. Därmed finns det möjlighet att pröva en avveckling efter yttrande från resp. länsstyrelser och andra berörda organ, vilket rekommenderas av utredningen om tillsyn av kusterna, den s.k. TAK utredningen. Det kan tilläggas att en nedläggning av de tre kustposteringarna ändå knappast kan ske redan den 1 juli, när det nya budgetåret börjar, och att de ökade kostnader som kan uppkomma genom ett uppskov med beslutet torde vara begränsade. De socialdemokratiska utskottsledamöterna har som bekant inte velat godkänna detta förfarande utan har i sin reservation krävt att frågan om nedläggning får avgöras först efter förnyad prövning. Enligt min uppfattning är utskottsmajoritetens ställningstagande väl avvägt med tanke på kravet på besparingar och också med tanke på att en omsorgsfull utredning skall föregå ett beslut om indragning. En annan grund för utskottets ställningstagande är att tullstyrelsen har meddelat att om ökade medel ställs till verkets förfogande, dessa medel skulle användas för andra ändamål än för bibehållandet av kustposteringar. Med det uppskov som föreslås har generaltullstyrelsen möjlighet att bedöma de synpunkter som har framkommit i TAK-utredningen och sedan ta förnyad ställning till hur en indragning bör ske. Det är mot bakgrund härav utskottet ansett det befogat med ett uppskov till kommande årsskifte med ett definitivt ställningstagande från tullverkets sida. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 28.
Fru talman! Jag förstår fortfarande inte riktigt vad det är som utskottsmajoriteten vill. Föreslår man att tullstyrelsen skall få fullmakt att fatta beslut om nedläggning den 1 januari eller inte? Jag fattar det så att man vill ge den fullmakten. Det betyder i så fall att utskottsmajoriteten för att kanske kunna spara något hundratusental kronor — det är inte fråga om mera — vägrar att låta riksdagen ånyo ta ställning till denna fråga efter det att remissyttrandena över utredningen har inlämnats. Remissinstanserna skall ju nu ta ställning till hur den framtida kustbevakningen skall organiseras och vem som skall ha ansvaret för den. Utskottsmajoriteten vill inte avvakta detta. Man vill inte lägga ner de här kustposteringarna omedelbart, utan man vill göra något slags underlig kompromiss och säger att vi inte skall fatta något beslut förrän efter nyåret, men då går det bra. Det här är en mycket konstig historia. Vad vill man egentligen från utskottsmajoritetens sida? Knut Wachtmeister säger att man begär besparingar med 2 70, och de besparingarna måste göras någonstans. Tullverket säger att en indragning av kustposteringarna är bästa sättet för verket att göra besparingen, och slipper verket spara de två procenten så kommer det ändå att lägga ner posteringarna. Vi hävdar att tullverket har missbedömt situationen när det gäller kustposteringarna. Vi tror att ortsbefolkningen, de som arbetar vid posteringarna och de som har ansvaret i de olika länsstyrelserna, har minst lika klart för sig vilken nytta posteringarna gör. Vi anser att det är oförsvarligt att centralisera för att spara några kronor, som andra får betala i stället. Det är egentligen ingen besparing, utan det är att ta ur den ena fickan och lägga i den andra, och det anser vi vara meningslöst. Fru talman! Jag yrkar således fortfarande bifall till reservationen.
Fru talman! Jag vill först redovisa en mera principiell ståndpunkt. Alla här i kammaren är säkerligen överens om att det måste sparas, men som så många gånger förr anförs det: Jag vill gärna spara, men inte på det område som jag själv är intresserad av. Så några synpunkter i sakfrågan. Antalet anställda för bevakning av kusterna har under 1970-talet ökat med ca 100 personer och uppgår nu till ca 470 personer, vilket har betytt att de nya bevakningsuppgifter som tullen fått under denna tid har kunnat skötas. Vi har i dag 49 kustposteringar, varav 2 är flygkustposteringar. En indragning av 3 posteringar innebär därför en mycket begränsad åtgärd, även om det medför — det är också jag medveten om — lokala nackdelar. Men när herr Wärnberg underkänner tullverkets kompetens och säger att verket har missbedömt situationen tror jag att det är fel. Jag tror att tullverket därvidlag har betydligt större kompetens än vi. Slutligen är det ju så att tullen har rätt att dra in posteringar utan att höra riksdagen. Tullen har att inom ramen för sina anslag själv bestämma hur dessa skall användas. Anledningen till att vi har tagit upp frågan är självfallet den att det finns fyra motioner som måste behandlas i vanlig ordning.
Fru talman! Elva personer skall friställas, men det skall ske i glesbygdsområden. Skall man göra sådana besparingar tycker jag att det bör ske någon annanstans än just i skärgården och glesbygden där vi försöker att med anslag på hundzsatusentals kronor skapa nya arbetstillfällen och någon form av meningsfull sysselsättning. Här har nu elva personer en mycket meningsfull sysselsättning. Jag kan tala om Östergötland och Arkösund som jag bäst känner till. Jag vet att fyra personer gör ett mycket meningsfullt arbete. Deras uppgifter måste vid en nedläggning övertas av några andra någon annanstans där arbetstillfällena inte betyder så mycket som i Arkösund. Här vill man föra en omvänd lokaliseringspolitik för att teoretiskt spara de 2 26 som det här är fråga om. Tullverket har kanske, som herr Wachtmeister sade, rätt att göra dessa indragningar. Men man har ändå frågat riksdagen, och då tycker jag att riksdagen skall svara som reservanterna föreslår, nämligen att vi får ta ställning till detta och ge ett slutgiltigt svar den dag vi har remissinstansernas yttrande över TAK-utredningen.
Fru talman! Jag delar Erik Wärnbergs uppfattning att det här är ytterst beklagligt. Det är naturligtvis synd om dem som det drabbar. Man kan emellertid inte begära att tullen skall bedriva lokaliseringsoch sysselsättningspolitik, utan andra organ i staten får göra detta.

Fru talman! Vi har i dag att ta ställning till om kustbevakningen i Piteå, Marstrand och Arkösund i Norrköping skall dras in. Av utskottsbetänkandet framgår att man kan ändra verksamheten i Marstrand och skjuta upp indragningen i Piteå. Arkösund nämns inte, vilket måste tolkas så, att utskottets borgerliga majoritet anser att kustbevakningen i Arkösund kan dras in. , Från östgötahåll har det lämnats in motioner av Anna Wohlin-Andersson, centern, Per-Olof Strindberg, moderaterna, och av länets samtliga socialdemokratiska riksdagsmän. Alla motionerna har samma syfte, nämligen att hindra indragningen av kustbevakningen i Arkösund. Det område som bevakningen i Arkösund har att arbeta i är bl.a. i den fysiska riksplaneringen klassat som primärt rekreationsområde. Följaktligen är båttrafiken särskilt sommartid mycket omfattande. Dessutom är kustområdet i Östergötland i förhållande till många andra kustavsnitt ett tätbefolkat område. Kustområdet har en mycket omfattande skärgård, och det är ovärderligt att kustbevakningen har en mycket god lokalkännedom, om den skall kunna klara bl.a. sina brandoch sjöräddningsutryckningar samt sjuktransporter. Men det viktigaste är tryggheten och servicen för Östergötlands skärgårdsbefolkning. Vi socialdemokrater kommer inte att svika den. Eftersom utredningen Om tillsyn av kusterna ännu inte har remissbehandlats, anser jag att något riksdagsbeslut om de tre kustposteringarna inte bör fattas nu. Jag yrkar därför bifall till reservationen beträffande punkten G1 i skatteutskottets betänkande nr 28.

Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse Maj-Lis Landbergs uttalande om att socialdemokraterna inte avser att svika skärgårdsbefolkningen. Det är verkligen en befolkning som är värd allt det stöd som vi från politiskt håll kan ge den. Jag vill understryka vad som står i den av Erik Wärnberg tidigare nämnda TAK-utredningen, där man starkt betonar att det hittillsvarande systemet inte är tillfredsställande. Utredningen anför: ”Det hittillsvarande systemet för handläggning av bemanningsfrågor, som innebär att personalbehovet bedöms isolerat av varje sektorsmyndighet för sig, kan således leda till otillfredsställande resultat sett i ett samhällsekonomiskt perspektiv.” Jag delar den uppfattning som utredningen framför, nämligen att vi behöver ha en samhällelig totalkalkyl när vi vidtar olika åtgärder av det här slaget. Jag hade faktiskt inte tänkt ta till orda, därför att det förefaller mig — efter att ha läst utskottets betänkande — som om ärendet är föga kontroversiellt. Det finns ju en ganska samstämmig uppfattning hos utskottsmajoriteten och reservanterna om vikten av att man handlägger de här frågorna med stor försiktighet. När jag läser utredningens betänkande konstaterar jag att den föreslår två olika alternativ för framtida handläggning av dessa frågor. Jag har en känsla av att vad vi nu närmast kommer att diskutera är handläggningsfrågor, inte målsättning. Utredningen talar till att börja med om en regional handläggning, där länsstyrelsen skall ta kontakt med berörda myndigheter och ta initiativ till överläggningar med kommuner, landsting och fackliga organisationer. Det andra alternativet avser en mer central handläggning, som skall ske på regeringsplanet. Erik Wärnberg och jag är bägge ledamöter av länsstyrelsen i Östergötland och har alltså utomordentliga möjligheter, med den personkännedom som vi besitter, att där vara med om en handläggning där vi verkar för att kustposteringen i Arkösund kan bevaras. Detsamma gäller länsstyrelserna i Norrbotten och i Göteborgs och Bohus län. Mitt motionsyrkande framställdes innan utredningförslaget förelåg, och jag är förvånad över att man nu instämt i mitt ursprungliga motionsyrkande, eftersom det innebär att man slår in öppna dörrar. Med all respekt som jag har för den strävan man har från socialdemokratiskt håll finner jag skäl i att i det här läget stödja utskottsskrivningen.
Fru talman! Nu har vi hört herr Strindbergs röstförklaring. Jag är säker på att skärgårdsbefolkningen i Östergötland inte blir så särskilt glad över den. Vad är det nämligen man gör? Jo, man frånsäger sig möjligheten att i riksdagen fatta beslut. Man överlåter det till andra, och man har inte klart för sig vem som kommer att betala. Vi i Norrköping är litet oroliga för att man även i den här frågan skall övervältra kostnaden på kommunen. Sedan, herr Strindberg, har vi en demokratisk ordning som jag tycker är väldigt viktigt att följa i alla sammanhang, nämligen att man avvaktar vad remissinstanserna säger innan man fattar beslut.

Fru talman! Jag har sedan 1952, under i stort sett ett kvarts sekel, bl.a. varit partiombudsman, och jag har varit mycket engagerad i skärgårdsfrågor i Östergötland. Jag är inte ett ögonblick rädd för den reaktion som kommer att uppstå i skärgården. Jag är helt övertygad om att skärgårdsborna vet att de kan påräkna mitt stöd i arbetet att slå vakt om kustbevakningen i Arkösund.

Fru talman! Vi har stora problem i Bohusläns skärgård och kustområde, problem med sysselsättning, boende och service. Vi har stora svårigheter att bevara en levande skärgård. Men det är ändå det som är målet för oss i Bohuslän — en levande skärgård. Landstinget och kommunerna försöker göra insatser. Bohusläns skärgårdsråd, som är en övergripande organisation för alla intresseföreningar på kusten, arbetar intensivt och gör det med starkt stöd av alla i Bohuslän. Länsstyrelsens skärgårdsutredning, som arbetar sedan ett par år, har som uppgift bl.a. att formulera ett handlingsprogram för sysselsättning och service i den bohuslänska skärgården. Jag skulle också kunna gå in på det skärgårdsstöd som vi beslutade om här i riksdagen och som visade regeringens och riksdagens intresse för att stödja verksamheter i skärgården. Men Erik Wärnberg har gjort det så bra att jag avstår. Vi alla i Bohuslän ser det som rätt allvarligt när regeringen gör en attack mot kustposteringen i Marstrand, trots alla de synpunkter som regeringen har fått från oss i Bohuslän. Landstingets näringsnämnd har i ett yttrande till regeringen — till budgetdepartementet och handelsdepartementet — anfört bl.a. ungefär följande: En rad verksamheter ingår i samhällstjänsten i skärgården. De är ofta beroende av varandra och har stor betydelse för sysselsättningen och för att hålla uppe underlaget för service i kustbandet. När man gör organisationsförändringar bör dessa därför bedömas från ett vidare perspektiv än den enskilda sektorns. En nedskärning eller en indragning inom en sektor kan få förödande konsekvenser för en annan sektor. Man bör, framhåller näringsnämnden vidare, klarlägga i vilken mån olika sektorer med verksamhet i skärgården kan samverka för att skapa underlag för t.ex. fortsatt bemanning. Detta är ett starkt intresse inte minst från havsövervakningssynpunkt. Vi har ju problem bl.a. med oljan i Bohuslän liksom utmed kusterna i Övrigt. Det är angeläget, fortsätter näringsnämnden, att väga in regionalpolitiska krav i olika sektorsverksamheters planering för skärgården och att hitta former för hur man skall kunna genomföra åtgärder som inte är motiverade från en enskild sektors synpunkt men som är angelägna från ett övergripande perspektiv. När det gäller de regionalpolitiska aspekterna har TAK-utredningen, som åberopats flera gånger i debatten, i en bilaga under rubriken ”Regionalpolitiska aspekter” tagit med hela kuststräckan. Utredningen säger dessutom: ”Av särskilt intresse är Måseskärs fyrplats, Nordkosters lotsplats och kustposteringen i Marstrand.” Fru talman! Utskottets majoritet accepterar en indragning av kustposteringen i Marstrand, även om man segar litet på det — jag kan inte läsa utskottets skrivning på annat sätt. Reservationen förordar en omprövning av indragningen med hänvisning bl.a. till utredningen om tillsyn av kust och skärgård. När det gäller utskottsmajoritetens skrivning är det nästan skrattretande att läsa alla dessa krystade invändningar. På s. 3 i betänkandet har man på ett litet avsnitt på tio å tolv rader lyckats pressa in ”såvitt möjligt”, ”med hänsyn till att det f. n. inte är möjligt” och ”om så blir möjligt”. Hur tror Per-Olof Strindberg att man skall kunna lita på att kustposteringarna blir kvar med så luddiga skrivningar som dem utskottsmajoriteten har presterat? Låt mig om skrivningen beträffande en sommarexpedition i Marstrand bara säga att det är ungefär så som jag föreställer mig att man skulle säga i den bohuslänska skärgården: Om oljan ”går till” på Bohuskusten som den gjorde 1978, är det inte alldeles säkert att den väljer expeditionstid. Fru talman! Reservationen ger riksdagen möjlighet att pröva den här frågan igen sedan berörda myndigheter har gjort sin prövning. Därmed tillgodoses den motion, nr 1107, som alla på Bohusbänken står bakom. Jag yrkar bifall till reservationen och hoppas att kamraterna på Bohusbänken, oavsett partifärg, stöder den.
Fru talman! Jag måste reagera när Karl-Erik Svartberg säger att regeringen gör en attack mot kustposteringen i Marstrand. Så är ju ingalunda fallet. Regeringen har insett nödvändigheten av att göra besparingar. Jag tror att vi alla här i kammaren delar uppfattningen att det är nödvändigt. Regeringen har inte gjort någon attack mot kustposteringen i Marstrand, utan det är tullstyrelsen som har prioriterat den frågan. Jag vill också klarlägga att västkusten, som Karl-Erik Svartberg talar sig varm för, ingalunda är lottlös när det gäller kustposteringar, även om kustposteringen i Marstrand till äventyrs skulle dras in. Där finns nämligen posteringar också i Strömstad, Grebbestad, Kungshamn, Lysekil, Stenungsund, Skärhamn och på Öckerö samt i Göteborg, på Gottskär och i Falkenberg. Jag vill alltså försöka återföra debatten till realiteterna, så att den får rimliga proportioner.
Fru talman! Jag vill bara säga till Karl-Erik Svartberg att jag är övertygad om att att länsstyrelserna i berörda län utomordentligt noga följer frågan. F.n. pågår där arbetet med länsplaneringen. De flesta länsstyrelser sänder i dagarna till regeringen in Länsrapport 80, vari man anger de långsiktiga regionalpolitiska målen i sammanfattning. I varje fall understryker länsstyrelsen i Östergötland, liksom landstinget där, nödvändigheten av att verka för att försöka bevara kustbevakningen i Arkösund. Jag skulle tro att samma inställning finns både i Norrbottens och, som jag sade förut, i Göteborgs och Bohus län. Jag är övertygad om att vi regionalt kommer att verka för att kunna klara det här.
Fru talman! Knut Wachtmeister har det visst litet besvärligt med kunskaperna i västkustens geografi, men det får väl förlåtas honom. Jag sade att regeringen gör en attack. Jo visst — det är ju regeringen som framför förslaget och det är regeringens förslag som vi diskuterar här i riksdagen. Det är inte tullverkets eller generaltullstyrelsens förslag, utan det är alltså regeringens förslag som går till riksdagen. Generaltullstyrelsen har en uppfattning, och den samlade verksamheten på västkusten har en helt annan uppfattning än generaltullstyrelsen i den här frågan. Den sistnämnda uppfattningen har också framförts till både generaltullstyrelsen och regeringen, Men det har regeringen alltså inte tagit någon hänsyn till. Får jag sedan till Per-Olof Strindberg säga att jag gjorde ett par citat. Men jag får väl förtydliga dem då!

Fru talman! Jag vill instämma i vad Karl-Erik Svartberg sade. Dessutom vill jag säga till Per-Olof Strindberg, att han skall nog inte ha för stor förtröstan på att länsstyrelserna förmår göra någonting i det här sammanhanget. De skall göra en utredning enligt TAK-utredningens förslag, de skall ta fram de fakta som finns, och sedan är frågan bara den om generaltullstyrelsen vill anpassa sig eller inte. Gör generaltullstyrelsen inte det och kommer man inte överens om kostnaderna, är det regeringen som avgör. Det är alltså inte länsstyrelsen i Östergötlands län som avgör Arkösunds öde.
Fru talman! Vi kanske inte längre skall diskutera vilket inflytande länsstyrelserna har, men jag vill säga till herr Svartberg att långt innan TAK-utredningens förslag lades fram pågick det, som alltid i sådana här frågor, samråd mellan berörd länsstyrelse och myndigheterna. Detta är alltså i och för sig ingen nyhet. Vad TAK-utredningen gör är att den ytterligare understryker samrådsbehovet.

Fru talman! För att garantera kommunerna ett visst skatteunderlag utgår jualltid, oberoende av fastighetens avkastning, en skatt som beräknas på det s.k. garantibeloppet. Detta uppgår till 2 96 av fastighetens taxeringsvärde. För kommunernas ekonomi är det mera angeläget att lantbrukets viktiga roll som sysselsättningsskapande faktor ej i onödan belastas med i förhållande till andra näringar diskriminerande beskattning. Jag tycker det är viktigt att man ser garantibeskattningen av jordbruksfastigheter som en företagsbeskattning. Det kan vara i sin ordning att ha en särskild garantibeskattning för villaoch fritidsfastigheter. Men att ha en särskild form av beskattning av viss sorts företagsamhet — jordbruk — är knappast rimligt ur företagsbeskattningssynpunkt. Det är så mycket orimligare som ju skatten blir effektiv endast när företaget går särskilt dåligt. Garantibeloppet slår olika och tämligen godtyckligt på skilda typer av jordbruksfastigheter. Det är i och för sig riktigt att de fastigheter som visar underskott eller låg inkomst belastas med garantibeloppet. Till denna grupp hör emellertid högst varierande typer av jordbruk. Inte minst nyetablerade jordbrukare med stora skulder hör hit. Även rena skogsfastigheter ingår i denna grupp de år då ingen avverkning sker. En av anledningarna till att den aktive kan drabbas är att gården har högt taxeringsvärde och att verksamheten inte ger tillräckligt hög avkastning för att garantibeskattningen skall kunna undvikas. Detta är tämligen vanligt för större fastigheter med taxeringsvärden på en eller annan miljon kronor. Den statistik som skatteutskottet åberopar avspeglar inte dagens värden: utan 1970 års. Eftersom avkastningen inte stigit i takt med taxeringsvärdena för de större fastigheterna ger statistiken en missvisande bild. Vid en fördubbling av taxeringsvärdena vid 1981 års fastighetstaxering kommer helt naturligt garantibeloppet på jordbruksfastigheter att fördubblas. Detta kommer i sin tur att medföra krav på ökad inkomst för att skatten skall kunna betalas. Då någon kompensation ej ges i jordbruksförhandlingarna blir denna ökning högst markant. Jag vill här anföra två exempel på vilka krav på inkomstökning som kommer att ställas när det gäller två olika fastigheters lönsamhet för att skatten på garantibeloppet skall kunna betalas vid en kommunalskatt på 29 kr. Beräkningen är gjord för en marginalskatt på 75 96. loppet är 10 260 kr. 1982 kommer garantibeloppet att vara 20 520 kr., varvid det fordras en inkomstökning på 17000 kr. Den andra fastighetens taxeringsvärde är i år 1,8 milj.kr., varvid garantibeloppet är 36 000 kr. 1982 kommer fastighetens garantibelopp att vara 72 000 kr., vilket gör att det fordras en inkomstökning på inte mindre än 59 657 kr. Jag är på grund av det anförda tacksam att utskottet delar den uppfattning jag givit uttryck åt i min motion, att de väntade höjningarna av taxeringsvärdena kan komma att påkalla särskilda åtgärder. Det svenska jordbruket befinner sig inte i kris. Men allt fler enskilda jordbrukare har på kort tid börjat hamna där. Räntehöjningar, höjda drivmedelspriser och foderkostnader samt inte minst de mycket höga handelsgödselpriserna är orsaken till jordbrukets allt större ekonomiska problem. Det är därför min förhoppning att skatteeffekterna av taxeringsvärdenas höjning och därmed också konsekvenserna av garantiskatten på jordbruksfastigheter i möjligaste mån mildras genom åtgärder från regering och riksdag. Fru talman! Jag har genom detta inlägg sökt utveckla en fråga som Sveriges riksdag rätt många gånger under tidigare år behandlat. Ordspråket ”trägen vinner” kanske så småningom kan få gehör. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Garantibeskattningen innebär att 2 20 av fastighetens taxeringsvärde skall tas upp som inkomst för ägaren. Den beskattningen får inte effekt utom när fastigheten har gått med underskott eller med ett obetydligt överskott. Inom jordbruket är det väl så att för de flesta som driver verksamheten själva har garantibeskattningen inte någon effekt — den har inte någon betydelse för den gruppen av jordbrukare. När det däremot gäller passiva jordbrukare eller gods eller liknande som har arrendegårdar kan man hamna i situationen att garantibeskattningen ger effekt. När det sedan gäller frågan om garantiskattens verkan är det inte så, som Jan-Eric Virgin säger, att jordbruket är speciellt utsatt. På s. 2i betänkandet framgår att jordbruket spelar en ganska liten roll i detta szmmanhang. Effektivitetsgraden är där endast 20 96, dvs. ungefär densamma som för industrifastigheter. Den höga effektivitetsgraden finns i gruppen annan fastighet. Jag vill ha sagt detta, för det ger en bild av vad garantiskatten betyder. Jag vet inte om det är motionärens avsikt att man skall avskaffa den för jordbruket och ha den kvar för övriga. Motionären begär en utredning. Den andra frågan som motionären tar upp är att det skall göras en översyn av garantiskatten på grund av den fastighetstaxering som kommer att ske 1981.

Man fick direkt i uppdrag att se över de olika beskattningspunkterna — skiktgränser, procentsatser — och föreslå åtgärder som skulle kunna mildra effekten av ett högre taxeringsvärde. Nu har också kommittén som skall se över beskattningsreglerna för familjeföretag fått liknande uppgifter när det gäller jordbruket. Därmed kan man säga att kravet på utredning om garantiskattens inverkan på grund av de höjda taxeringsvärdena redan är tillgodosett. Vi står i dag mitt uppe i fastighetstaxeringens inledande skede med provtaxeringar. Ännu är det inte klarlagt exakt var nivån kommer att ligga. Det är dock fastslaget att det blir en betydande höjning, men jag anser att man här har vidtagit åtgärder för att effekterna inte skall få de konsekvenser som motionären har farhågor för. Utskottet har i sitt yttrande understrukit att man delar motionärens uppfattning att det här bör ses över. Det pågår f. n. ett utredningsarbete på olika områden för att tillgodose de krav som ställs för att de höjda taxeringsvärdena inte skall få icke önskvärda konsekvenser för fastighetsägare, vare sig det gäller villaägare eller andra grupper i vårt samhälle. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! De jordbrukare som driver sin rörelse med underskott och som har dålig betalningsförmåga drabbas oerhört hårt av garantiskatten — deras inkomst skall nu räcka till för den också. När det gäller jordbruksfastigheter måste man verkligen poängtera att denna garantibeskattning utgör en företagarbeskattning. När det gäller villaeller fritidsfastigheter tas garantibeskattningen inte på samma sätt ur människors utkomst. Det är därför inte jämförbart. Jag är naturligtvis tacksam att man nu kommer att uppmärksamma det här. Framtiden får utvisa hur det kommer att fungera.
Fru talman! Som jag sade i mitt förra inlägg är garantiskatten i de flesta fall inte effektiv när det gäller företagen. Därför är det, som jag ser det, svårt att beteckna denna skatt som en företagsbeskattning. Vi skall emellertid inte tvista om detta. Det viktiga är att konsekvenserna av denna skatt med hänsyn till den kommande fastighetstaxeringen redan är uppmärksammade. Utredningarna kommer att framlägga förslag hur man skall mildra effekterna av de höjda värdena. På den punkten är vi överens. Det andra är väl närmast en teoretisk fråga.

Fru talman! Skogsvårdsavgift tas ut av ägarna till skogsfastigheter för att dessa skall betala de skogsvårdande arbeten som utförs av samhället. Trots höjningen förra året räcker knappast en avgift på 3. av fastighetens skogsbruksvärde till, utan fortfarande sker en viss subventionering från samhället. I princip är vi väl överens om att skogsbruket bör stå för sina egna kostnader. I motion 1028 föreslås att en rad ytterligare åtgärder skall vidtas i skogen för att förbättra skogsbrukets ställning. Denna motion behandlas i jordbruksutskottet, och det tillkommer inte mig att diskutera åtgärdernas lämplighet, utan det får jordbruksutskottets ledamöter göra. Då vi, dvs. skatteutskottets socialdemokrater, dock blivit övertygade om att man både nu och framdeles måste öka insatserna för skogsvården, har det tillkommit oss i skatteutskottet att föreslå finansieringssätt, om vi fortfarande vill att skogsbruket skall bära sina egna kostnader. Utskottsmajoriteten anför att de föreslagna åtgärderna är av regionalpolitisk natur och därför inte bör finansieras med skogsvårdsavgifter. Det är möjligt att största nyttan just nu kommer att tillföras vissa utsatta regioner. Men till detta skall sägas att skogsvårdsavgiften inte är några öronmärkta pengar, varför det inte alltid är den enskilde skogsägaren som får nytta av sin avgift. Avgiften får mera ses som en avgift från hela näringen som kommer hela näringen till godo. De farhågor som utskottsmajoriteten framför om att de höjda taxeringsvärdena kommer att göra avgiften oskäligt hög, kan man ta tämligen lugnt. Skogsvårdsavgiften fastställs ju varje år, och visar det sig att de höjda Nr 109 taxeringsvärdena ger onödigt stora skogsvårdsavgifter, så är det inte svårt att Onsdagen den justera avgiftsuttaget nedåt. Jag tror rent allmänt att många gränser utöver 26 mars 1980 dessa gränser kommer att justeras efter fastighetstaxeringen 1981. I motion 793 av Olof Palme m.fl. yrkas att avgiften skall höjas med 5 Ko från den 1 juli 1980. På grund av de besvärligheter som är förknippade med ett uttag som börjar mitt i ett beskattningsår har vi reservanter frånfallit kravet på ett ikraftträdande den 1 juli 1980 och yrkar i stället på ett ikraftträdande den 1 januari 1981. Det betyder givetvis motsvarande minskning av de intäkter som beräknades inflyta. Vi reservanter är också medvetna om att jordbruksutskottets majoritet avstyrkt förslaget om ökade åtgärder i skogsbruket, men på grund av den eftersläpning som alltid sker när det gäller dessa avgifters inleverans är det lämpligt att redan nu besluta om de avgifter som skall bekosta ökade skogsvårdsåtgärder från 1982. Med det anförda ber jag, fru talman, att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Fru talman! Riksdagen beslöt våren 1979 att höja skogsvårdsavgiften fr.o.m. 1981 års taxering från 0,9 Joo till 3 Joo av fastighetens taxerade värde. Nu föreslår, som vi nyss hört, socialdemokraterna i sin partimotion att uttaget höjs till 8 Zoo, en avgiftshöjning som enligt motionärerna totalt kan beräknas uppgå till 100 milj.kr. Utskottet har anfört tre skäl för att inte tillmötesgå kravet i motionen. Det första skälet är att skogsvårdsavgiften — liksom hittills — i första hand bör användas till sådana åtgärder från samhällets sida som är till gagn för skogsbruket som sådant eller för alla skogsägare. De av motionärerna föreslagna åtgärderna är till väsentlig del av regionalpolitisk art, och kostnader av detta slag bör finansieras på annat sätt än genom höjningar av skogsvårdsavgiften. Det kan inte vara rimligt att inom skogsbruket tillämpa andra finansieringsregler för regionalpolitiska åtgärder än vad som gäller inom andra områden av vårt samhälle. Det andra skäl som utskottet anför är att höjning av uttaget beslöts förra våren. Reglerna härom trädde inte i kraft förrän vid senaste årsskifte och tillämpas — som jag nyss sade — första gången vid 1981 års taxering. Det tredje skälet är att det skulle vara felaktigt att — enligt den ändring som reservanterna nu vill göra — besluta om en höjning som fullt ut skall tillämpas första gången samtidigt med de nya taxeringsvärden som kommer att grunda sig på 1981 års fastighetstaxering. Det har under debatten visserligen talats om att det med hänsyn till dessa nya taxeringsvärden skall göras en justering av beskattningen, men att i dag fatta ett beslut på grundval av detta anser jag vara felaktigt. Fru talman! Med vad jag har anfört yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande nr 30.

Fru talman! Vi socialdemokrater är naturligtvis medvetna om att det bekymmersamma budgetläge som de borgerliga regeringarna försatt oss i tvingar till återhållsamhet med statsutgifterna. I ett sådant läge blir självfallet prioriteringarna inom budgetens ram av särskilt intresse, inte minst därför att de kanske i ännu högre grad än rär det gäller en budget, som kan tillåtas växa i låt mig kalla det normal omfattning, avslöjar regeringens politiska ambitioner. Utfästelser i program och valtal får med andra ord sina riktiga proportioner när de konfronteras med den verklighet som en budgetbehandling under knapphetens kalla stjärna tvingar till. För någon tid sedan gick jordbruksminister Anders Dahlgren ut i pressen och kungjorde att det bekymmersamma ekonomiska läge som vårt land befinner sig i kan tvinga oss att skjuta angelägna miljöförbättringar på framtiden. Det här uttalandet var intressant inte minst därför att det slog fast sambandet mellan å ena sidan ekonomisk utveckling och å andra sidan våra möjligheter till att bedriva en aktiv miljöpolitik. I debatten framförs ju annars från vissa håll uppfattningen att ekonomisk tillväxt närmast skulle vara ett hot mot vår omsorg om miljön och ett hinder för möjligheterna att förbättra vår livskvalitet. Självfallet är ekonomisk tillväxt i sig ingen garanti för en högre standard i dessa avseenden. Det är tillväxtens innehåll och inriktning som avgör vad vi uppnår. Att en gynnsam ekonomisk utveckling och tillgång till ekonomiska resurser är en av förutsättningarna för våra möjligheter att driva en aktiv miljöpolitik borde vi kunna vara ense om. Inte minst den hantering som miljövården har fått i årets budgetförslag från jordbruksdepartementet bär vittnesbörd om detta. Jordbruksministern borde mot den här bakgrunden ha varit särskilt angelägen om att klargöra vilka risker en ytterligare belastning av vår ekonomi med den kapitalförstöring som han var med om att förorda inför folkomröstningen skulle komma att medföra för våra möjligheter att satsa på viktiga miljöförbättringar. Äskandena på miljövårdens område har utsatts för betydande prutningari Nr 109 budgetförslaget. De avvägningar som jordbruksministern gjort inom ramen för sitt budgetutrymme vittnar icke om någon speciell ambition att prioritera miljövården. Vi socialdemokrater har genom våra reservationer inom ett snålt tilltaget budgetutrymme försökt att rätta till några av de mest iögonfallande bristerna i detta avseende. Andra talesmän för våra reservationer kommer att närmare beröra våra förslag när det gäller miljövårdsforskningen och produktkontrollen av hälsooch miljöfarliga varor. För egen del vill jag bara uppehålla mig vid en anslagspost, och den gäller bidragen till de kommunala avloppsreningsverken. Statsbidragen till kommunerna för byggande av avloppsreningsverk har stor betydelse från vattenvårdssynpunkt. F. n. är väntetiden för bidrag över fyra år. Det finns en betydande risk för att denna viktiga insats för miljövården kommer att allvarligt försvåras, om man inte kan öka insatserna från statens sida. Naturvårdsverket har föreslagit att bidragsramen skall höjas till 180 milj.kr. och att 150 milj.kr. skall anvisas för utbetalning under kommande år. Regeringen föreslår att bidragsramen för budgetåret 1980/81 skall minskas med 20 miljoner till 70 milj.kr. och att utbetalningssumman också skall minskas med 20 miljoner till 80 milj.kr. Vi socialdemokrater kan inte acceptera att regeringen genom att så kraftigt minska detta anslag motverkar vattenvården. Vi föreslår därför att för budgetåret 1980 81 till bidrag för kommunala avloppsreningsverk m.m. skall anvisas ett förslagsanslag av 110 milj.kr., dvs. även där 30 milj.kr. mer än vad regeringen föreslagit.

Här vill vi reservanter företa den, som vi tycker, naturliga och angelägna omprioriteringen att flytta över de 30 miljoner som regeringen vill ge till skördeskadeskyddet till vattenvården. Skördeskadeskyddet kommer icke att bli sämre av den åtgärden, men skyddet för vår miljö kommer att bli bättre. En av de viktiga förutsättningarna för att vi skall kunna få till stånd en bättre ekonomisk utveckling är att vi tillvaratar våra möjligheter inom skogsnäringen. Vi har från socialdemokratiskt håll i flera år krävt ett handlingsprogram för utvecklingen inom skogsnäringen därför att vi vet hur betydelsefull den är för vår samhällsekonomi. Vi har ännu icke fått ett sådant handlingsprogram redovisat för oss från regeringens sida. Vi upplever hur förhållandena inom skogsnäringen lett till stora samhällsekonomiska avbräck och minskar våra möjligheter att få en positiv ekonomisk utveckling till stånd. Det är därför vi från socialdemokratiskt håll i annat sammanhang har 129 motionerat om en rad åtgärder till förmån för utvecklingen av skogsbruk och skogsindustri. Det är därför vi försöker stärka förutsättningarna för en aktiv skogsvård och ett produktivt skogsbruk genom en rad yrkanden under jordbruksdepartementets verksamhetsområde i anslutning till budgeten. Vi finner det anmärkningsvärt att jordbruksministern fortsätter att hålla anslagen till de skogliga myndigheterna på sparlåga i en situation där de står med händerna fulla med angelägna arbetsuppgifter. Om inte regeringen orkar servera oss ett handlingsprogram för skogsnäringen, borde man ändå ge skogsstyrelse och skogsvårdsstyrelse en rejäl chans att göra de insatser för ett effektivare skogsbruk som den nya skogsvårdslag vi beslöt om förra året ålägger dem. Andra företrädare för oss reservanter kommer att gå närmare in på dessa frågor. Låt mig till sist, fru talman, säga ett par ord om en fråga, där jag också har svårt att begripa jordbruksministerns ställningstagande. Jag syftar på den inställning till karantänsutredningens förslag som jordbruksministern redovisar. Alla torde vara överens om att det är av utomordentlig betydelse att vi kan vidmakthålla ett effektivt skydd mot att smittsamma husdjurssjukdomar kommer in i landet. Jag kan inte för mitt liv begripa hur jordbruksministern kan anse att det bör vara en kommunal uppgift att svara för huvudmannaskapet för karantänsverksamheten. Utredningen har slagit fast att ett statligt huvudmannaskap måste vara det naturliga. Det kan rimligen inte vara en uppgift för Göteborgs och Helsingborgs kommuner att svara för hur det här landet skall skyddas mot risken för spridning av smittsamma husdjurssjukdomar genom djur som kommer in från andra länder. Det borde vara en självklarhet att staten i enlighet med utredningens förslag övertar detta huvudmannaskap. Hur den nuvarande situationen upplevs i de berörda kommunerna kommer att omvittnas av andra talare. Med det jag nu har sagt, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 6 och 9, som är fogade vid jordbruksutskottets betänkande med anledning av budgetpropositionen.

Fru talman! I betänkande 29 från jordbruksutskottet behandlas ett flertal motioner, däribland motionerna 220 om villkoren för förvärv av jordbruksmark och 1395 som tar upp tre olika anslag under rubrikerna Miljövårdsinformation, Miljövårdsforskning och Undersökningar om hälsooch miljöfarliga varor. Vad först gäller motion 220 från vpk, så tas yrkande 1i den motionen upp under punkten 6 i utskottets betänkande, vilken gäller markförvärv för jordbrukets rationalisering. I motionen yrkas att lantbruksnämnderna skall ges möjlighet att med användande av medel ur jordfonden tillskapa lämpliga jordbruksföretag, vilka sedan under en längre tid kan behållas i samhällets ägo och på godtagbara villkor utarrenderas till lämpliga, kunniga och intresserade, främst yngre, jordbrukare — enskilt eller i samverkansföretag. Utskottet yrkar avslag på motionsyrkandet med motiveringen att det inte vill föreslå riksdagen något nytt principuttalande beträffande jordfondens fortsatta användning. Utskottet har visserligen kostat på sig en rätt utförlig skrivning, men jag har svårt att finna att man i sak funnit yrkandet i motionen omotiverat. Jag finner därför inte anledning att frånfalla de krav som framförts i motion 220, yrkande 1. Under punkt 7 i jordbruksutskottets betänkande behandlas Lån med uppskjuten ränta och yrkandena 6 och 7 i motion 220. Lån med uppskjuten ränta föreslogs ju på sin tid av 1972 års jordbruksutredning som satte ett tak på 150 000 kr. för sådana lån. Inflationen går ju snabbt vidare från år till år, och ett belopp som kunde anses ge ett värdefullt tillskott för något år sedan har urholkats och är otillräckligt i dag. Det är huvudanledningen till att vi vill slopa lånetaket på 150 000 kr. och i stället införa en skälighetsprövning som efter hand kan anpassas till det vid varje tillfälle rådande penningvärdet. Vi har också sökt införa en vidgad tillämpning av lån med uppskjuten ränta. Vi har krävt att som särskilt skäl för lån till arrendator skall räknas det förhållandet att den aktuelle arrendatorn saknar eget kapital. Båda dessa vidgningar av långivningen är motiverade av att ungdomar som skulle kunna 135 bli utmärkta jordbrukare i dag hindras från att bli det av det skälet att de saknar eget kapital. Priset på jordbruksfastigheter har trissats upp på ett sätt som ställer allt fler kapitalsvaga utanför. Det har faktiskt varit så under 1970-talet att det gått att investera i jordbruksfastigheter och behålla realvärdet på satsade pengar. Då kommer man i ett läge där avkastningen inte längre ger utrymme för seriösa brukare av jorden att anmäla sig som köpare. Det är ett förhållande som vi nu måste komma till rätta med. En hjälp för kapitalsvaga, men självklart inte någon lösning på huvudproblemet, skulle vara en vidgning av långivningen på sätt som föreslagits i motionen. Jag går över till utskottsbetänkandets miljöavsnitt, där anslag till olika verksamheter på det området tas upp. Under punkten 42, Miljövårdsinformation, kräver vi i vpk-motionen 1395 yrkande 1 att anslaget till miljövårdsinformation skall uppräknas med 2,1 milj.kr. till 6,0 milj.kr., eller till samma belopp som statens naturvårdsverk gjort anslagsframställan om. Vår motivering är att det rör sig om ett angeläget område där det gäller att gå ut med sakinformation till en bred allmänhet. Sådan sakinformation kan bidra till att opinioner mot vissa projekt som inte har en solid saklig grund kan ässigt riktiga satsningar. Vid punkten 44, Miljövårdsforskning, kräver motionen 1395 i sitt yrkande 2 uppräkning av anslaget med 1,1 milj.kr. till 39,1 milj.kr. eller till samma belopp som i naturvårdsverkets anslagsframställan. Här gäller samma motivering, dvs. att det rör sig om ett mycket angeläget område. Vpk har i regel varje år krävt anslag i enlighet med naturvårdsverkets framställan, och det gör vi även i år. Vi kan konstatera att socialdemokraterna har samma anslagskrav i sin motion. Det kravet följs sedan upp i reservation 7 vid utskottsbetänkandet — en reservation som vi sålunda kommer att stödja. Under punkten 46, Undersökningar av hälsooch miljöfarliga varor, har vpk-motionen 1395 ett yrkande om en anslagshöjning på 300 000 kr. till 4 milj.kr., vilket motsvarar vad produktkontrollnämnden i sin anslagsframställan begärt. Vår motivering här är likaledes den höga angelägenhetsgraden. Samma bedömning har tydligen socialdemokraterna gjort, eftersom de motionerat om samma anslagsuppräkning. Kravet är också här uppföljt i reservation 8 vid utskottets betänkande — en reservation som vi därmed självfallet kommer att stödja. Fru talman! Jag yrkar följande: Vid punkten 44, Miljövårdsforskning, yrkar jag bifall till reservation 7. Vid punkten 46, Undersökningar av hälsooch miljöfarliga varor, yrkar jag bifall till reservation 8 vid jordbruksutskottets nu förevarande betänkande.

Nr 110 Fru talman! Budgetpropositionen omfattar på jordbrukets verksamhetsområde 6 101 milj.kr. Det gäller då inte bara jordbruket utan naturligtvis också den väldigt viktiga bit av jordbruksutskottets ansvarsområde som rör miljöpolitiken. Det är dock i stort sett ett uttryck för den rad av nya reformer som har kunnat genomföras under senare år. Sedan Anders Dahlgren för : AR bruksdepartemenförsta gången blev jordbruksminister har ett mycket omfattande reformprotets verksamhetsgram kunnat genomföras. område Jag vill säga detta inte ur klassegoistisk synvinkel eller enbart ur jordbrukets synvinkel utan därför att det är utomordentligt glädjande att jordbrukets roll i folkhushållet och, skulle jag vilja säga, i folkets hjärtan har förändrats. Det är inte bara fråga om jordbrukets roll som producent av livsmedel. Det gäller också jordbrukets roll i handelsbalansen, för sysselsättningen och som arbetsplats. Det gäller jordbrukets roll som naturresurs, förädlare och hushållare samt naturligtvis också dess roll som livsmiljö med livskvalitet och fritidsoch rekreationsområde. Allt detta har inneburit att jordbruket och jordbrukets problem kan sägas vara ett hela folkets intresse. Det reformprogram som jag nämnde är mycket imponerande. Först och främst kunde riksdagen redan 1977 besluta om nya riktlinjer för jordbruket, som innebär att all jord skall brukas och att en huvuduppgift för jordbrukspolitiken är att verka för att i jordbruket sysselsatta skall uppnå en social och ekonomisk standard som är likvärdig med jämförbara gruppers. Det innebär en satsning på familjelantbruket. En rad låneformer har förbättrats. Lånemöjligheter och ramar för kreditgaranti har också kunnat ökas i årets budgetproposition. Kvar står naturligtvis när det gäller den rena jordbrukspolitiken en del mycket svåra problem. Däribland vill jag särskilt nämna finansieringsproblemen och frågan om den långsiktiga finansieringen. Jag vill dock välkomna att utredningen om jordbrukets kreditsituation nu, sent omsider, har kunnat tillsättas av ekonomidepartementet. Jag beklagar dröjsmålet från juni till februari. Det är helt klart att jordbruket i stora delar lider av den rekordartade högräntepolitiken, som nu är utmärkande för situationen i vårt land. Jag hoppas att vi så småningom här i riksdagen skall kunna ta ställning till förslag om en rättvisare fördelning av inflationskompensationen för räntehöjningarna — en transfereringseffekt mellan olika jordbrukare i olika kapitalsituationer. En annan viktig reform under den här perioden är vår nya förvärvslagstiftning, som syftar till ett aktivt brukande i stället för ett passivt ägande. Den har redan visat sig ha en dämpande effekt på den för jordbruket så olyckliga markvärdestegringen. Lagen syftar till att det skall vara de i jordbruket sysselsatta som i huvudsak också skall äga jorden. Vi har också fått nya riktlinjer för skogspolitiken. Skogsbruket har i den här budgetpropositionen, som ändå är skriven under knapphetens kalla stjärna, kunnat få 39 milj.kr. i ökade anslag. Där finns också det 137 handlingsprogram som Svante Lundkvist efterlyste i sitt anförande här .tidigare i dag. Det handlingsprogrammet antogs av riksdagen redan för ungefär tio månader sedan. Vi har också under perioden fått nya riktlinjer för fiskerinäringen. De har visat sig vara mycket lyckosamma. Det har införts låneformer och kreditgarantiramar även för fiskerinäringen, så att den kan utrustas med moderna redskap och annan modern utrustning. I förhållande till våra grannländer har gränserna för rätten till fiskevatten fastställts. Jag tror att det har haft en viss effekt. Detta plus en del andra svårförutsebara omständigheter har gjort att man under senare år har haft och fortfarande har väldigt stora fångster, vilket jag verkligen gratulerar fiskerinäringen till. Den näringen hade ju tidigare utomordentligt stora problem. Den del av de areella näringarna som alltjämt har problem är trädgårdsnäringen. Visserligen har det tillskapats nya låneformer, men kvar finns alltjämt mycket stora problem, eftersom trädgårdsnäringen drabbas hårdare än någon annan näring av oljeprishöjningen. Jag vill dock beklaga att det beslut som riksdagen fattade för något år sedan om tullskydd för trädgårdsnäringen ännu inte har kunnat genomföras på grund av att handläggningen av det beslutet fördröjts i handelsdepartementet. Vad gäller miljön vill jag, till skillnad från vad Svante Lundkvist sade här tidigare, hävda att man gör en mycket ambitiös satsning på miljön i årets budgetproposition. Prutningarna i år är här mindre än i någon annan del av vår statsbudget. Sedan Anders Dahlgren tillträdde som jordbruksminister har vi fått ett förbud mot användande av hormoslyr 2,4,5-T. Vidare har vi fått ett beslut om minskning av blyhalten i bensinen. Freonet i sprejförpackningarna är förbjudet, och man har också fattat beslut om kalkning av försurade sjöar. BT-Kemi AB stoppades efter att ha fått fortsätta i alltför många år. Vidare har vi fått en internationell resolution mot svavelföroreningar. Sveriges lantbruksuniversitet har nu fått möjligheter till forskning om alternativ teknik och miljövänliga metoder inom produktionen. Produktkontrollnämndens förhållanden och resurser utreds, och vi har också tatt en utredning som skall undersöka vad vi har för beredskap mot oljeskador. Åtgärder har också vidtagits i vad gäller avgasrening inom biltrafiken. På riksdagens bord ligger det dessutom just nu en proposition om tillfälligt förbud mot kemisk lövslybekämpning i skogen. Vi har också en utredning om åtgärder mot strålningsrisker i byggnader. Allt detta har inneburit en kraftig uppräkning i årets budget. Om de ekonomiska möjligheterna hade varit bättre kunde man, det vill jag gärna erkänna, ha höjt ambitionsnivån. Men jag vill påstå att det har skett en ganska fantastisk utveckling på det här området inom ramen för de resurser som har stått till förfogande. Det finns några reservationer fogade vid utskottsbetänkandet, men ett par av dem föll bort i och med det beslut som fattades här tidigare på eftermiddagen. Egentligen finns det en rad andra reservationer som bygger på vissa bud som ligger något högre än budgetpropositionens. I flera lägen har man stannat för anslagsäskandena från de olika verken. Som alla vet är Nr 110 det omöjligt att i alla lägen tillfredsställa alla krav, och det har inte heller kunnat ske i de här fallen. Det finns litet olika varianter, men man har inte kunnat anvisa någon finansiering, alldeles som beträffande de förslag som föll på eftermiddagen. S Seb ra : = bruksdepartemen Helsingborg, vill jag hänvisa motionärer och reservanter till propositionens tets-verksamhetsskrivning på s. 88, där det förs ett mycket seriöst resonemang om att ansvaret område på sikt naturligtvis inte utan vidare kan övervältras på kommunerna. Här är staten tvungen att ta sitt ansvar för de beredskapsplatser som måste finnas utöver dem som utnyttjas. Jag tror att vi får återkomma till detta. Utan närmare utredning och förhandlingar kan vi inte gå in och fatta beslut på basis av motionärernas önskemål. På en punkt avviker vi från budgetpropositionen, nämligen beträffande Norrvikens trädgårdar. Jag vill uttrycka min stora glädje över detta. Här har utskottet helt enkelt bifallit en fempartimotion och fördubblat anslaget, vilket gör det möjligt att behålla denna speciella pärla vid Skånes västkust. Med det sagda vill jag, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Einar Larsson började sitt inlägg med att redovisa det omfattande reformprogram som hade genomförts sedan 1976 på jordbrukets, skogsbrukets och fiskets område. Det kanske hade varit motiverat att Einar Larsson hade sagt att det här reformprogrammet har genomförts på basis av de utredningar som den socialdemokratiska regeringen satt i gång. Det gäller jordbruksutredningen, det gäller jordförvärvsutredningen, det gäller skogsutredningen och det gäller fiskeriutredningen — och så mycket skall man väl ändå kunna begära att en centerpartistisk jordbruksminister lägger propositioner på de utredningsförslag som vi på det här sättet får fram. Jag tycker sålunda i och för sig inte att det är så märkligt att vi fått den här reformperioden. Jag hälsar den självfallet med tillfredsställelse, eftersom vi har efterfrågat de här reformerna och därför har satt till utredningarna. När det gäller fiskerinäringen redovisar också Einar Larsson att vi hade fått fiskerigränser fastställda osv. Ja, den ändringen kom, men det var mycket tjat för att vi skulle få till stånd en utflyttning av fiskerigränserna, exempelvis i Östersjön, som vi ansåg var utomordentligt angeläget och brådskande. Trädgårdsnäringsutredningen tillsattes också av den socialdemokratiska regeringen. Nåväl. Sedan säger då Einar Larsson att vi i fjol fick det handlingsprogram för skogsnäringen som jag efterfrågade i mitt anförande. Nej, Einar Larsson, det var inget handlingsprogram för skogsnäringen. Vi har begärt ett handlingsprogram som omfattar såväl skogsbruket som skogsindustrin, och vi behöver ett sådant handlingsprogram i det prekära läge som hela näringen 139 har befunnit sig i och fortfarande befinner sig i — och med tanke på de problem som vi har att brottas med inför framtiden. Vi väntar fortfarande på det handlingsprogrammet. Det är därför jag tycker att det på sitt sätt är mycket anmärkningsvärt att inte ens skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna förses med resurser som skulle göra det möjligt för dem att på ett riktigt sätt följa upp åtminstone de förbättringar av skogsvårdslagen som vi fick i fjol. Så säger då Einar Larsson att det har varit en utomordentligt ambitiös satsning på miljösidan. Jag vill på den punkten erinra om att vi varje år ända sedan 1976 har haft en stor partimotion, där vi har redovisat hur vi skulle vilja fortsätta att följa upp den miljöpolitik som bedrevs åv den socialdemokratiska regeringen. Einar Larsson måste vara medveten om att han år efter år har varit med om att i utskott och riksdag avslå i stort sett alla de yrkanden som vi där har rest. Vi har fortfarande kvar kravet på exempelvis en giftoch kemikommission, som vi tycker är ett utomordentligt angeläget krav därför att vi är oroade för vad som händer på den kanten. Jag skall emellertid när det gäller miljöfrågorna inte föregripa Grethe Lundblad, som kommer att ta upp de frågorna i sitt anförande. Sedan säger Einar Larsson att vi måste få en karantänutredning och att vi inte på sikt skall övervältra ansvaret för karantäner på kommunerna. Men de har det ansvaret i dag. Utredningen är genomförd, men regeringen har inte orkat föreslå att staten skall ta huvudmannaskapet. Så ligger det till.

Fru talman! Jag kan säga till Svante Lundkvist att socialdemokraterna också varit duktiga. Det är liksom det han ber om i sitt inlägg. Det finns dock när det gäller det omfattande reformprogram som har redovisats här — och som faktiskt har börjat fungera — anledning att erinra om att vi lyckades genomdriva beslut om de nya riktlinjerna för jordbrukspolitiken under livliga protester från socialdemokraterna på en lång rad punkter. Utredningen var tillsatt av socialdemokraterna tidigare, efter ett mycket livligt motionerande i riksdagen — jag skall av blygsamhet inte säga från vem. Också jordförvärvsutredningen tillkom efter ett mycket livligt motionerande i riksdagen, men den kom till stånd, och även den tillsattes av den socialdemokratiska regeringen. Därefter fattades beslutet här i riksdagen under livliga protester, på vissa punkter från socialdemokraterna, på vissa andra punkter från andra partier. Jag tillhörde då den majoritet som kunde ta propositionen oförändrad. Jag tycker det är viktigt att redovisa detta. Och det är mycket glädjande att Svante Lundkvist nu i efterhand också är glad för att dessa reformer genomförts. Jag hoppas att han också är glad för de nya riktlinjer som därigenom blev vägledande. Än så länge kritiserar han skogsreformen. Jag vet inte om det bara är en tidsfråga — när det gått något år kommer kanske Svante Lundkvist att tycka att den också var bra. Den utredning som ledde fram till den reformen var väl egentlige. också tillsatt av socialdemokraterna. Jag vill gärna medge att läget var ganska idealiskt på det sättet att det var ett omfattande utredningsarbete på gång på många punkter, men det var särskilt intressant att få medverkai Nr 110 en majoritet som valde de lösningar som blev riksdagens beslut och som jag Onsdagen den nu har anledning att uttrycka min glädje över. 26 mars 1980 Vad det gäller skogen är det klart att där återstår en hel del svåra problem att lösa. Men faktum kvarstår att det var ett stort och omfattande Anslag inom jordhandlingsprogram. Det är nog svårt att vägra att erkänna att det förhåller sig é bruksdepartemenpå det sättet. tets verksamhets Vad beträffar frågan om Helsingborg vill jag än en gång säga att den väl område kommer att kommenteras ytterligare under debattens gång även av andra utskottsrepresentanter och övriga riksdagsledamöter. Den frågan måste lösas på ett vettigt sätt. I detta fall.har utskottet nöjt sig med att tillmötesgå motionärerna på den bit som Helsingborgs kommun varit särskilt orolig för.

Fru talman! Självfallet tycker jag, som jag uttryckte saken, att det var bra att de utredningar som vi satte i gång föranledde en proposition från regeringens sida. Därmed har jag inte sagt att vi var överens om alla de slutsatser som drogs i propositionen av de utredningar som genomförts och om de resultat som så småningsom riksdagsmajoriteten kom fram till. Vad jagi detta sammanhang vill säga är att jag tycker att centerpartiet, som inom den borgerliga regeringen har ansvaret för dessa frågor, på något sätt alltid löper risken att bli gårdsblint, så snart man diskuterar jordbruk och skogsbruk. Man vill liksom ständigt lösa de problem som möter oss i samhället från den utgångspunkten och med den inriktningen, att det i första hand är med hänsyn till jordbrukets problem som man vill göra sina satsningar. Jag pekade på en sådan sak när det gäller det föreslagna skördeskadeskyddet i den proposition som vi nu har framför oss. Här kan man alltså konstatera att jordbruksministern i detta trängda budgetläge lägger 30 milj.kr. på skördeskadeskyddet utan att det är nödvändigt för att klara skyddet. Däremot prutar han 20 milj.kr. på bidraget till kommunerna för reningsanläggningarna. Det är den typen av gårdsblindhet som centerpartiet ständigt löper risken att utsätta sig för när det gäller att diskutera avvägningar mellan å ena sidan jordbrukets intressen och å andra sidan miljöintresset. Jag anser att den här gårdsblindheten är en fara på sikt för näringens vidkommande. Människor i allmänhet har den inställningen att det gäller för oss att se på samhällsutvecklingen i stort och göra rimliga avvägningar mellan olika intressen. Det är alltså, som jag upplever det, en risk som man här tar, även ur näringens synpunkt. När det gäller Helsingborg kan vi väl ändå vara överens om, Einar Larsson, att en utredning är gjord. Den har förordat det som jag tycker är rimligt, nämligen att man bör ha ett statligt huvudmannaskap för djurskyddskarantänerna i Helsingborg och Göteborg. Det kan enligt min uppfattning aldrig vara en kommunal angelägenhet — det kan inte vara kommunerna som skall ha ansvaret för att på den här punkten skydda oss mot olyckor utifrån. 141 Vi behöver alltså inte avvakta — det finns förslag till den vettiga lösning som Einar Larsson efterfrågade. Om riksdagen bifaller reservationen på den punkten och alltså följer utredningens förslag befriar vi Helsingborg och Göteborg från det kommunala huvudmannaskapet.

Fru talman!

Då upplevde vi hur bygderna avfolkades, hur jordbruket bantades ner och hur stora risker uppstod för vår miljö i många sammanhang, hur ägandeförhållandena inom jordbruket förändrades och ägandet gick över till andra ägarkategorier än de brukande. Det var i den situationen våra ögon öppnades, och det är bl.a. erfarenheten från den tiden och produkter av den klarsyntheten som inneburit att vi har sett litet olika på de här lösningarna. Vad gäller skördeskadeskyddet handlar det om en försäkringsform med vissa givna bestämmelser för försäkringstagarens insatser för kapitalbildning. Det är inte särskilt enkelt att plötsligt gå in och plocka av de pengarna — det är egentligen ett ingrepp i själva avtalet mellan staten och jordbruket. Det blir emellertid ytterligare kommentarer på den punkten av kolleger från utskottet. Vad gäller frågan om Helsingborg tror jag att vi får återkomma till den. Jag är dock säker på att jag redan nu har anledning att säga att det inte utan vidare går att anta de förslag till lösningar som fanns, eftersom det inte är alldeles självklart att staten och det allmänna skall överta alltför stora delar av kostnaderna för den verksamheten. Jag tycker det är viktigt att mycket noga överväga huruvida det inte är importörerna av de här djuren som ändå måste bära huvudansvaret för kostnaderna. Därvidlag behövs det nog ytterligare diskussioner och förhandlingar innan en lösning ligger färdig.

Fru talman! Många politiker från de borgerliga partierna söker nu för tiden på alla upptänkliga sätt framstå som miljövänner. Man sjunger i partierna om natur och om miljöfaror, man håller högstämda tal, men til syvende og sidst är det ändå viljan till handling, och inte bara känslor, som avgör vad som satsas i kampen mot miljöförstöringen. För socialdemokratin är varje hot mot människans livsmiljö en uppfordran till kraftfulla insatser, står det i partiets miljömotion till årets riksdag. Det är inte tomma ord. Vi kan inte dämpa människornas oro över risker för sjukdom och skador med vackra uttalanden om ekologiska samband och småskalig teknik, utan vi måste vara beredda att ge samhället möjligheter till aktiv handling för att förhindra miljöförstörelse. Så skedde redan under åren Nr 110 1969-1975. Då tog man nämligen itu med industrins utsläpp och med Onsdagen den avloppsreningen. Nu har vi fullföljt denna linje genom en omfattande 26 mars 1980 förslagsverksamhet sedan 1970. På inget annat område har socialdemokraterna väckt så omfattande motioner som på miljövårdens. Ibland har vi också lyckats få en bred anslutning till våra krav — som t.ex. förra året när vi tillsammans med vissa borgerliga partier, som då inte var med i regeringen, fick igenom ökade anslag till bl.a. miljövårdsforskning. Jag hoppas att de borgerliga partiernas miljövänner skall visa samma generositet i kväll. Miljövårdsforskning och kontroll av hälsooch miljöfarliga varor är i dag otillräckliga. Sedan andra världskriget har det utvecklats omkring 10 000 nya baskemikalier, som ingår i över 100 000 nya produkter. Varje år tillkommer det tusentals nya kemikalier. Då förstår man att takten i forskning och kontroll måste vara högt uppdriven för att vi skall hinna med utvecklingen. Visst kan kemin vara livsviktig på vissa områden, som den kemiska industrin försöker intala oss, men — och det talar industrin inte om — den kan också bryta ner och skada, speciellt när den förekommer som utsläpp eller restavfall från processer eller i nya produkter. Särskilt allvarligt är att skadeverkningar ofta upptäcks först långt efter det att skadeverkningarna har börjat på människor, djur och natur. Vi måste flytta fram positionerna i miljövården, försöka bedriva forskning för att stoppa verksamhet innan skador har uppstått. Endast på det sättet kan vi på sikt stilla människornas oro över miljöförstöringen. Under det senaste året har nya risker kommit i fokus i debatten — risken för våra ofödda barn, risken genom hantering av kemikalier för skador på arvsmassan hos både män och kvinnor. Den omständigheten att den kemiska industrin har haft stor betydelse för att få fram läkemedel, behändiga hushållskemikalier och effektiva bekämpningsmedel bör inte hindra oss att vara på vår vakt mot risker och föroreningar som leder till att människor och natur skadas. Häromdagen sade en borgerlig ledamot av jordbruksutskottet att han var mycket orolig över den minskande mängden vilt i markerna och över den ökande mängd föroreningar som man kunde finna i inälvorna på slaktat vilt. Vissa inälvor var faktiskt otjänliga som människoföda på grund av kemiska föroreningar. Och det finns verkligen anledning att känna oro i dag. Mycket höga halter av luftburna tungmetaller har uppmätts på många håll som en följd av okontrollerade mindre utsläpp under en längre tid. Och så är det på många områden, där kemiska ämnen sprids eller används utan kontroll av avfall, restutsläpp, urlakning och förbränningseffekter. Därför vill också socialdemokraterna i anslutning till årets budgetproposition från jordbruksdepartementet ge naturvårdsverket vad det begär för naturvårdsforskning. Det gäller bl.a. forskning om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken och projekt om luftföroreningar i tätortsmiljön. Om vi endast ger naturvårdsverket de 38 miljoner som regeringen har föreslagit och den borgerliga majoriteten i utskottet har godkänt, finns det risk för att prisoch löneökningarna slukar hela ökningen utan att det blir några nya forsknings 143 projekt inom naturvårdsverket. Det tycker vi skulle vara allvarligt, och därför vill vi ge ytterligare ett bidrag för att man inte skall skruva ned takten inom naturvårdsverket. Vi anser att verket skall få det anslag som det har begärt på detta område. Det är inte fråga om något överbud från vår sida. Vi har i prutningsförslag på olika huvudtitlar täckt in de höjningar som vi nu föreslår på miljövårdsområdet, som vi tycker skall prioriteras. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen 7, som alltså vill ge naturvårdsverket ytterligare 1,1 milj.kr. för miljövårdsforskning. Punkten 46 gäller anslag för undersökning av hälsooch miljöfarliga varor, främst undersökning angående bly, kadmium och bekämpningsmedel. Det är ämnen som just nu är mycket uppmärksammade i diskussionen om kemiska ämnens miljörisker. Att pruta 300 000 kr: på ett anslag som naturvårdsverket bedömer ha utomordentligt stor betydelse i miljövårdsarbetet — det måste innebära brist på förutseende hos regeringen. Under de senaste månaderna har det i energidebatten talats mycket om cancerogena effekter av förbränning. Och nu när det behövs medel för undersökning så prutar man på anslagen. Det har varit en socialdemokratisk tradition sedan flera år att alltid ge produktkontrollnämnden alla ekonomiska resurser som den önskar för att fullfölja sitt kontrolloch registreringsarbete när det gäller kemiska ämnen. Vi vill med detta visa hur allvarligt vi upplever de kemiska miljöfarorna. Denna goda vana tänker vi inte svika i år heller. Även i ett hårt budgetläge måste miljövårdsarbetet forceras. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 8. Jag hade egentligen tänkt säga något också om punkten 31 angående bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. Men då det ämnet tidigare har tagits upp i debatten och då även en ledamot från Helsingborg skall beröra de speciella problem som finns på detta område skall jag avstå. I övrigt vill jag mycket starkt framhålla att jag yrkar bifall också till den reservation som föreligger vid denna punkt.

Fru talman! Socialdemokraterna i jordbruksutskottet har avgett fyra reservationer till utskottets betänkande nr 29 såvitt avser anslagen under rubriken Skogsbruk. Två av dessa reservationer, nämligen de som avser bidrag till skogsvårdsstyrelserna och bidrag till skogsvård, innebär att vi begärt anslagshöjningar i syfte bl.a. att möjliggöra en önskvärd höjning av ambitionsnivån i skogsvårdsstyrelsernas verksamhet och bidragsverksamheten över huvud taget. De här förslagen har ställts mot bakgrund av det önskvärda i att åstadkomma en ökad virkesproduktion som kan hjälpa oss att komma ur det besvärliga läge som vår skogsindustri hamnat i. För att inte ytterligare belasta en hårt ansträngd budget har vi föreslagit att dessa anslagshöjningar skulle finansieras genom en höjning av skogsvårdsavgiften. Mot den bakgrunden har vi stannat för att göra de reservationer som innebär anslagshöjningar som är villkorliga i förhållande till kammarens behandling av skatteutskottets betänkande nr 30 med anledning av socialdemokraternas motion om höjning av skogsvårdsavgiften. Eftersom Nr 110 kammaren nyss avslagit den socialdemokratiska reservationen i nämnda Onsdagen den betänkande har de två reservationer till jordbruksutskottets betänkande som 26 mars 1980 jag nu talar om — nr 2 och nr 3 — automatiskt fallit. Jag kommer därför, fru talman, inte att yrka bifall till dessa reservationer utan uppehåller mig i fortsättningen vid reservationerna 4 och 5. I reservation nr 4, som är rubricerad på samma sätt som reservation nr 3, har vi reservanter ställt oss bakom ett krav som förts fram i en länsmotion. I motion 1372 av oss socialdemokrater på Värmlandsbänken har vi, på grund av det ytterst allvarliga sysselsättningsläget i Värmland, bl.a. krävt intensifierade skogsvårdsinsatser som skall komma hela länet till godo. Vi har alltså föreslagit att ett sådant särskilt stöd skall kunna utgå för länets samtliga 16 kommuner under budgetåren 1980 83. Den socialdemokratiska utskottsgruppen har i likhet med motionärerna ansett att det föreligger ett stort behov av att nya arbetstillfällen skapas i Värmlands län och delar de synpunkter som förs fram i motionen. Om riksdagen bifaller kravet på särskilda skogsvårdsinsatser i Värmland, så vet vi att vi har att se fram emot ett åtgärdsprogram som kommer att bli av största vikt för denna i Värmland så viktiga basnäring. Ett tillfälligt stöd av den här karaktären skulle bli en värdefull injektion i en för länet ytterst prekär situation. Fru talman! I denna för sysselsättningen i Värmland så viktiga fråga hoppas jag att vi reservanter får stöd av våra borgerliga länskolleger. Jag erinrar mig det löfte som bl.a. Bertil Jonasson, som jag vet har begärt ordet, gav under valrörelsen, nämligen att rösta på alla förslag här i riksdagen som gagnar Värmland. I en debatt den 10 mars i år med ordföranden i vårt partidistrikt, Stig Gustafsson, förnyade Bertil Jonasson detta löfte. Och nu hoppas jag verkligen att Bertil Jonasson infriar sitt två gånger avgivna löfte till alla dem som är beroende av arbetstillfällen i det värmländska skogsbruket. Slutligen vill jag beröra reservation 5, som gäller stöd till byggande av skogsbilvägar. I motion 1847 har motionärerna pekat på behovet av att kunna hålla avverkningarna på en normal nivå. Det är nödvändigt dels för att kunna upprätthålla sysselsättningen inom skogsbruket, dels för att kunna förse skogsindustrin med vedråvara. En förutsättning härför är att skogsbilvägnätet byggs ut kraftigt. På grund av skogarnas ålderssammansättning utgörs en stor del av avverkningarna av slutavverkningar. En mycket stor del av dessa skogar ligger i fortfarande väglösa områden. Samtidigt behöver skogsbilvägnätet i Sydoch Mellansverige rustas upp. Detta behov gör att en stor del av ordinarie anslag till skogsbilvägar destineras till dessa områden och att det ekonomiska utrymmet för skogslänen blir för litet. Vi reservanter delar därför motionärernas mening att regeringen som en regionalpolitisk åtgärd bör överväga att öka anslagen till skogsbilvägar i 145 skogslänen inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Visserligen ligger denna prövning inom arbetsmarknadsutskottets ansvarsområde, men eftersom denna fråga i lika hög grad är en skogspolitisk fråga anser vi att motionärernas förslag bör stödjas. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4: och 5.

Fru talman! Under punkten 50 i jordbruksutskottets betänkande 29 behandlas bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag. Trots ett ansträngt budgetläge föreslås i årets budgetproposition en uppräkning av anslaget med S milj.kr., och jordbruksutskottet har i betänkandet ingen annan mening än föredragande statsrådet. I motion 1753, som behandlas under nämnda punkt i betänkandet, yrkas att riksdagen skall uttala att en höjning av anslaget med 5 milj.kr. borde möjliggöra för fiskeristyrelsen att i större utsträckning än hittills tillstyrka 100 9 i statsbidrag till kalkningsprojekt i bl.a. svårt försurningsdrabbade kommuner. Jordbruksutskottet skriver välvilligt — och det är tacknämligt — men vill inte riktigt ta tag i frågan, som gäller en generösare tillämpning av möjligheten till 100-procentigt statsbidrag till svårt försurningsdrabbade kommuner. Många mindre kommuner och fiskevårdsområden som söker statsbidrag till kalkningsprojekt har ju med sina begränsade medel och resurser svårigheter att svara för 25 90 av kostnaderna. Och många anser sig inte heller ha några möjligheter att över huvud taget söka statsbidrag på grund av att den egna insatsen blir för stor. Erfarenheten från ett mångårigt arbete i ett stort fiskevårdsförbund har gett mig goda skäl att ta upp dessa frågor, som rör nämnda statsbidrag och den förordning som gäller. Jag ser det också som en rättvisefråga, då många kommuner är hårdare drabbade än andra. Jag kan t.ex. inom mitt eget fiskevårdsförbunds område peka på Dals-Ed kommun, som har ett befolkningstal på knappt 6 000 invånare och som inom kommunens gränser har drygt 350 sjöar. Av dessa är många svårt försurningsdrabbade. Den egna insatsen blir här mycket större per invånare än den blir i kommuner med höga befolkningstal och som har ett fåtal sjöar. Jag har i olika sammanhang fört fram dessa problem, och jag hade kanske hoppats att jordbruksutskottet mer konkret skulle ha tagit tag i den här frågan. Nu nöjer man sig med att bl.a. säga: ”Möjligheten att bevilja bidrag till kalkningsåtgärder med större andel än 75 90 av kostnaderna får därvid vägas mot det önskvärda i att så många restaureringsprojekt som möjligt ryms inom anslagsramarna.” Det är ett enigt utskott som säger detta, och utskottet är heller inte berett att förorda något riksdagsuttalande av i motionen angiven innebörd. Fru talman!

behandlas frågan om bidrag till skogsvårdsstyrelserna. Där har vi från vpk en motion, nr 697, i vilken vi begär en höjning av detta bidrag. Skogsstyrelsen har för detta budgetår begärt en höjning av nämnda bidrag med 21 milj.kr. I budgetpropositionen däremot föreslås ett anslag som med 603 000 kr. understiger förra årets anslag. Man kan inte undgå att ställa frågan: Var finns logiken? Vi har fått en ny skogsvårdslag, vilket innebär nya uppgifter för skogsvårdsstyrelserna, genom att också statens och kyrkans skogar inordnas under denna lag. Nya tillsynsuppgifter har också tillkommit, bl.a. i fråga om röjningsplikt. Till detta kan läggas rapporter om otillfredsställande skogsvårdsåtgärder. Bl. a. klassas, enligt skogsstyrelsens återväxttaxering, närmare hälften av dagens föryngringar som ”icke nöjaktiga”. Vidare föreligger en stor eftersläpning när det gäller röjningen. Behovet uppskattas i dag omfatta en yta på ca 2 miljoner ha. Det betyder att vi har i lager en röjningsareal som uppgår till ungefär sju årliga föryngringsytor. Det är alltså bara att konstatera att tillståndet i de svenska skogarna inte är vad det borde vara, och det kan få allvarliga följder för den framtida virkesförsörjningen. Här har skogsvårdsstyrelserna en viktig uppgift. Det handlar inte bara om att tillse att gällande lagar följs, utan det är också fråga om information, rådgivning m.m. I denna situation föreslås en sänkning av bidraget. Det har framkommit att berörda tjänstemän inom skogsvårdsstyrelserna icke anser sig kunna genomföra sina åligganden på ett riktigt och fullgott sätt om icke ytterligare medel ställs till förfogande. Jag yrkar därför bifall till motion 697. Fru talman! I betänkandet behandlas också vår motion 1979 81 års budget. Utskottet skriver att hälsooch miljöproblem i samband med användningen av olika energikällor ägnats särskild uppmärksamhet i propositionen om riktlinjer för energipolitiken. Utskottet redovisar också att naturvårdsverket inom vissa kostnadsramar skall studera miljöeffekterna av användningen av olika fasta bränslen. Detta är ju i och för sig utmärkt, men vi anser det inte tillräckligt, av framför allt två skäl. För det första: i valrörelsen inför folkomröstningen uttryckte alla partier sitt stora intresse för en ordentlig satsning på fasta bränslen. Vi utgår ifrån att 147 detta intresse finns kvar även efter den 23 mars. För det andra: av ett pressmeddelande från industridepartementet framgår att regeringen gett landets länsstyrelser i uppdrag att utreda de regionala och sysselsättningspolitiska effekterna av en ökad användning av inhemska bränslen, framför allt skogsavfall och torv. En första avrapportering skall ske redan i oktober. Vi anser att detta är två tungt vägande skäl för en ordentlig satsning på forskning om utnyttjandet av dessa bränslen. Lika viktigt är att forskningen sätts in i ett tidigt skede och att den bedrivs jämsides med produktionen. Ingen möda bör sparas för att undvika obehagliga överraskningar i framtiden. Trots utskottets försäkringar om att hälsooch miljöproblemen har ägnats särskild uppmärksamhet. anser vi de i motion 200 ställda kraven väl motiverade. Fru talman! Med anledning därav vill jag yrka bifall till motion 1979/80:200.

Fru talman! I budgetpropositionen, bilaga 13, behandlas under rubriken Service och kontroll, punkten F 5, karantänsverksamheten i Sverige. Jag har motionerat om finansieringen av denna verksamhet med utgångspunkt i att denna inte kan anses som en kommunal angelägenhet utan i stället bör vara föremål för ett övergripande statligt ansvar. Frågan har alltsedan Helsingborg 1975 gjorde en framställning om statsbidrag för verksamheten varit föremål för aktivitet såväl inom berörda kommuner som inom jordbruksdepartementet. Efter en gemensam framställning från kommunerna Göteborg, Malmö och Helsingborg om statligt övertagande av huvudmannaskapet tillsattes karantänsutredningen den 23 juni 1976. Utredningen, som var färdig i december 1977, föreslog att huvudmannaskapet för karantänerna i Göteborg och Helsingborg skulle övertas av staten. I den nu föreliggande propositionen föreslås en fortsatt oförändrad administration och oförändat huvudmannaskap för karantänsverksamheten. I propositionen slås emellertid fast, att det är viktigt att erforderliga ansträngningar görs för att förhindra att sjukdomar sprids, att det därför behövs en effektiv gränskontroll och att en viktig skyddsåtgärd vid införsel av djur är karantänsförvaring. Karantänsverksamhet för sällskapsdjur är särskilt viktig för att skydda landet mot sjukdomar som kan överföras till människan samt mot svårbekämpade farsoter för den vilda faunan. Detta är särskilt fallet med rabies. De offentliga karantänerna, som nu finns bl.a. i Helsingborg, är permanenta och speciellt byggda och inredda för sitt ändamål. En fördel med de offentliga karantänerna är också att de förfogar över personal som är insatt i de speciella rutiner som är förbundna med karantänsverksamhet. Föredraganden fastslår att fortsatt kommunalt huvudmannaskap har den fördelen att redan vunnen erfarenhet av verksamheten tillvaratas och att administrationen på det sättet ligger närmare verksamheten. Nr 110 En viktig faktor vid bedömningen av riskerna för smuggling av sällskaps Onsdagen den djur är de höga avgifter som tas ut. Enligt en helt ny utredning som gjorts om 26 mars 1980 Helsingborgs karantänanstalt skulle avgiften för en hund, som ju skall förvaras i fyra månader, behöva höjas till mellan 7 800 och 9 200 kr. för att Anslag inom jordman skall få full kostnadstäckning vid olika beläggningsnivåer. SS SO e ” Å bruksdepartemen "Hertalet remissinstanser ansluter sig till karantänsutredringens bedömtets verksamhetsning att en mycket kostsam karantänsbehandling ökar riskerna för smuggområde ling. Jordbruksministern hävdar däremot att risken för olovlig införsel vid taxehöjning till full kostnadstäckning torde vara marginell. Jag delar inte den uppfattningen. Jordbruksministern säger att det finns ett behov av att inom landet ha en karantän som har reservplatser för alla aktuella djurslag, och den nuvarande karantänen i Helsingborg skulle enligt jordbruksministern fylla denna funktion. Eftersom det får anses vara i hela landets intresse att det finns en karantän med reservkapacitet och beredskap, anser jordbruksministern det motiverat att staten ikläder sig visst ansvar för ökade driftkostnader, att bestridas av anslag för Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar m.m. Utskottet har i sitt betänkande understrukit att staten självfallet måste ha det övergripande ansvaret i fråga om bekämpandet av smittsamma husdjurssjukdomar.

Eftersom jordbruksministern är närvarande i kammaren vill jag gärna fråga honom om han är beredd att ta ett sådant initiativ. Under dessa förutsättningar yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Herr Lundkvist inledde sitt anförande med att rent allmänt klaga över små anslag på en rad områden som hör till jordbruksdepartementet. Jag förstår honom. Jag har själv som riksdagsman tillhörande oppositionen vid många tillfällen sagt detsamma till då sittande regeringar. Jag fick då alltid svaret att jag var ansvarslös, att det var fråga om överbud eller rent taktiska synpunkter. Jag skall inte ge Svante Lundkvist samma tillvitelser. Jag tror nämligen att Svante Lundkvist och hans medreservanter från saklig synpunkt gärna skulle vilja ha en budgetförstärkning på de områden där man har äskat detta. 149 Problemet är naturligtvis att ambitionerna kan vara större än vad pengarna i portmonnän räcker till, och då får man göra prioriteringar. Visst kan jag anklagas för att ha prioriterat fel, men jag konstaterar efter att ha läst utskottets betänkande att utskottet ställer sig bakom de prioriteringar och anslag som jag har föreslagit. Och reservationerna är inte särskilt progressiva. De pekar inte heller på någon nämnvärt förändrad inställning till jordbrukshuvudtiteln i stort, och det är jag naturligtvis mycket tacksam för. På ett par punkter är jag dock litet förvånad över att reservanterna vill sätta ingångna avtal ur spel. Jag tänker på skördeskadeskyddet, som är baserat på ett avtal mellan staten och jordbrukarna med en klart uttalad ansvarsfördelning när det gäller de belopp som skall tillskjutas. Jag hävdar att ingångna avtal skall hållas. Det är en bra regel att leva efter. Önskemålen på forskningens område är väl tillgodosedda i årets strama budget. Det är klart att man alltid kan önska sig mera — 300 000 hit och 1 milj.kr. dit — men när man betraktar budgeten i dess helhet måste man ändå konstatera att forskningsdelen har fått sina anslagsönskemål väl tillgodosedda. Det viktigaste är ju att vi kan fortsätta den forskning som vi har och att ambitionen är att påbörja forskning på nya oprövade fält. Det kan vi också göra med de anslag som föreslås i propositionen. Låt mig sedan ta upp frågan om djurkarantäner. Det finns mycket som talar för att privat karantänförvaring blir billigare och kan ge bättre service åt djurägarna än karantäner i statlig regi, som med all säkerhet blir mer administrativt tungrodda. Det sistnämnda gäller naturligtvis också karantäner i kommunal regi. Låt mig i detta sammanhang rätta till ett felaktigt påstående i Svante Lundkvists anförande. Han påstod att det var en kommunal uppgift att driva karantäner. Så är ingalunda fallet. Göteborgs och Helsingborgs kommuner har frivilligt inrättat sina karantäner, som ett led i dessa stora hamnstäders service gentemot trafikanterna. Även Malmö och Stockholm har tidigare haft karantäner för hundar, men nu är den verksamheten nedlagd. Göteborgskarantänen är i dag en ganska nedsliten karantän och bör lämpligen ersättas med antingen en modernare karantän i kommunal regi eller en privat karantän i västra Sverige. Helsingborgskarantänen däremot är i relativt gott skick. Den bör bibehållas och också få ett visst stöd. I det sammanhanget vill jag säga till herr Börjesson att det naturligtvis innebär att förhandlingar kan upptas. Det finns nämligen ett behov av att vi inom landet har en karantän med ett antal reservplatser för aktuella djurslag. Emellertid finner jag inte herr Börjessons argumentering särskilt övertygande när det gäller sambandet mellan taxesättning och ökad smuggling och därmed sammanhängande risk för införande av djursjukdomar. Jag tror inte att den som avser att smuggla gör det därför att kostnaden stiger från 4 000 kr. till 6 000 kr. Den frestelsen uppstår nog på en betydligt lägre nivå. Smuggling av djur är en allvarlig företeelse och måste stoppas, framför allt genom ökad kontroll och skärpt bestraffning för oiovlig införsel.

Nr 110 Fru talman! Jag tror att jordbruksministern har hört fel. Han säger att jag började mitt anförande med att räkna upp en rad små anslag, som det hade gjorts prutningar på i den här budgeten. Jag började mitt anförande med att säga att vi socialdemokrater naturligtvis är medvetna om att det bekymmersamma budgetläge som de borgerliga regeringarna försatt oss i tvingar till bruksdepartemenåterhållsamhet med statsutgifterna. Sedan tillade jag att prioriteringarna os verksamhetsinom det begränsade budgetutrymme som står till vårt förfogande därmed område blir desto mera angelägna. Därefter valde jag att redovisa en del annorlunda prioriteringar, som enligt min mening rimligtvis borde göras i det här läget. Som exempel nämnde jag den prutning som jordbruksministern har gjort när det gäller de kommunala bidragen till reningsanläggningarna. Jag gjorde därvid en jämförelse med den satsning som gjorts när det gäller skördeskadeskyddet. I det sammanhanget talar jordbruksministern om ett ingånget avtal som skall hållas. Om staten anvisar 30 milj.kr. till skördeskadeskyddet skall jordbrukarna betala 15 milj.kr. Men vi har i dag en fond på 300 milj.kr. I det nuvarande budgetläget vore det naturliga att varken staten eller jordbrukarna — det skall givetvis vara ömsesidigt — behövde betala in till skördeskadeskyddet i år. Låt oss ta av de statliga medel som är avsedda för skördeskadeskyddet men som mycket väl kan avstås — vi har ändå ett bra skördeskadeskydd — och lägga dessa pengar på den viktiga miljövårdsuppgift som vattenvården är. Vi har ju där en sådan våldsam eftersläpning när det gäller utbetalning av statsbidragen — det är i dag fråga om fyra år. Jordbruksministern borde vara bekymrad över vad som kan komma att hända på den punkten när det gäller kommunerna. Låt oss i stället lägga pengarna där. Vi tycker att det vore en riktig prioritering. Jordbruksministern tog upp frågan om karantänerna. Enligt honom skulle jag ha påstått att dessa skulle vara en kommunal uppgift. Men jag har ju hela tiden sagt att jag anser att karantänerna i Göteborg och Helsingborg, som så att säga har att ta emot stötarna utifrån, måste vara en statlig uppgift. Det har också den utredning som vi socialdemokrater tillsatte när vi var i regeringsställning kommit fram till. Jordbruksministern säger att man mycket väl kan tänka sig att det blir billigare med privata karantäner. Jag kan inte föreställa mig att privata karantäner av den här typen skulle kunna komma i fråga. Det kan också hända, säger jordbruksministern, att det blir billigare med kommunala karantäner. Jag vill till herr Börjesson, som också talat i denna fråga, säga att utredningen kom till på grundval av en framställning från Göteborgs och Helsingborgs kommuner. I den hävdade man — enligt min uppfattning med goda skäl — att det nu borde vara rimligt att staten tog över ansvaret för karantänverksamheten. Det är obilligt att på två kommuner lägga det ekonomiska och det övriga ansvaret för en uppgift av den här karaktären. Det gäller tveklöst en riksuppgift.
Fru talman! Jordbruksministern säger att man ändå försöker att satsa på miljövårdsforskningen och att det säkert skall bli miljövårdsforskning med de anslag man har anvisat. Jag vill bara peka på att man i budgetpropositionen säger att man räknar med 3,2 miljoner till miljövårdsforskningen och att det skall räcka till både nya projekt och en omräkning av priser och löner. Men eftersom vi befinner oss i en inflationsekonomi och hela 2,8 miljoner av de 3,2 miljonerna går åt till prisoch löneomräkning, så kan man verkligen fråga sig om det blir några pengar över till de nya områdena. Det är därför vi, trots att 300 000 är ett litet belopp, ändå vill yrka bifall till det. Annars är risken att det inom detta område enbart blir pengar till prisoch löneomräkning i naturvårdsverkets budget på det här området, och inte någonting alls till nya projekt när det gäller luftföroreningar och miljöekonomi, som är så viktiga.

När det gäller smugglingen har — såvitt mig är bekant — statsrådet redan i propositionen nämnt att det kan finnas en risk för smuggling, om man inte ser till att verksamheten kan ske till någorlunda rimliga kostnader för djurägarna. Därför är det alltså en mycket allvarlig situation vi befinner oss i. Det finns en risk för att vi för in smittosamma sjukdomar — som också kan överföras till människan — på grund av att man inte försöker att i sista minuten rädda en verksamhet som jordbruksministern själv säger är av god kvalitet. Det är nödvändigt att ingripa snabbt.

Fru talman! Till Grethe Lundblad vill jag först säga att mig veterligen håller man inte på att säga upp någon personal vid djurkarantänen i Helsingborg. Jag tror att det finns tidsmässigt utrymme till att ta upp förhandlingar med regeringen för att få en tillfredsställande lösning på framför allt den ekonomiska situationen. Jag tycker att det bör finnas utrymme för detta med hänsyn till vad man sagt både i propositionen och i utskottet. Till Svante Lundkvist vill jag bara säga att jag i mitt inledningsanförande talade om att de här städerna hade begärt att man skulle gå in och lösa problemen. Av det skälet tillsattes också den här utredningen. Jag menar att det väsentliga är inte om man får ett statligt eller kommunalt huvudmannaskap, utan det väsentliga är att man är överens om att det är staten som har det övergripande ansvaret, och att man gemensamt sätter sig ner och förhandlar om hur man skall lösa problemet på bästa sätt, så att man får denna verksamhet att gå ihop. Det kan man göra genom att ta en riktig avvägning mellan de kostnader man skall ta ut av djurägarna och de Nr 110 kostnader man menar med att samhället skall stå för, för att man måste ha en beredskap. Det är viktigt att ha beredskap för att vi inte skall få in denna smitta. Jag är naturligtvis till freds med att jordbruksministern har förklarat att man är beredd ta upp dessa förhandlingar. Det är bara på en punkt som jag i ; Es > bruksdepartemenhar en avvikande mening. Jag menar att om man chockhöjer en summa till fölsrvärksanihens det dubbla medför det risker, och jag är inte ensam om att ha den område uppfattningen. Det har man sagt i de flesta remissinstanser som har uttalat sig om karantänsutredningen. Man hade samma bedömning — att det fanns risker för mer omfattande smuggling om dessa avgifter skulle chockhöjas.
Fru talman! Får jag först säga till Svante Lundkvist att det inte är någon satsning på skördeskadeskyddet, som han uttryckte sig, utan dessa 30 milj.kr. är överenskomna i ett avtal sedan länge. Det vore oriktigt att gå ifrån det avtalet och ta dessa pengar till någonting helt annat, därför att de totala pengarna i skördeskadefonden är egentligen otillräckliga. De uppgår inte till mer än omkring 300 milj.kr. Skulle vi få en stor skördeskada i hela landet — vilket vi har varit förskonade från under flera år — räcker inte ens de 300 milj.kr. som vi har. Därför vore det oriktigt att ta pengar från enskilda och lägga över dem till kommunal förvaltning. Jag har i det läget valt att låta avtalet gälla, och eftersläpningen får ske till kommunerna. De kan bära den bättre än den enskilde om det skulle behövas. När det gäller miljövårdsforskningen vill jag säga till Grethe Lundblad att man skall komma ihåg att anslaget för nästa budgetår har räknats upp med 9970. Man skall komma ihåg att betydande statliga anslag utgår till miljövårdsforskning även på andra vägar än genom detta anslag. Tidigare beräkningar har visat att endast omkring en tredjedel av de medel som totalt satsats på miljövårdsforskning har utgått från detta anslag. Det är också viktigt att komma ihåg att riksdagen vid behandlingen av innevarande års budget höjde anslaget med 4,6 milj.kr., att ytterligare 2 milj.kr. i anslag samma budgetår beviljades för forskning rörande hälsooch miljöeffekter av förbränning av fossila energikällor. Därmed har jag också svarat John Andersson. Jag vill sedan bara ställa en fråga med anledning av debatten om djurkarantänsverksamheten. Det gäller omsorgen om att kunna hålla så låga taxor som möjligt — det är ju det omsorgen går ut på, sägs det - inför risken att man annars smugglar. Men är det då verkligen reservanternas mening att detta är en av de allra viktigaste uppgifterna för riksdagen, med den samhällsekonomi vi har och i det ekonomiska läge landet befinner sig i? Det skulle just nu vara att ytterligare subventionera karantänsverksamheten, som inte är annat än en import av hundar från andra länder till vårt eget land, som är överfyllt av hundar. De som anser att det är mycket viktigt att importera dyra hundar skall också ta kostnaden som följer av de bestämmelser som staten ställer upp genom lantbruksstyrelsen för att hundarna skall 153 få komma in i landet. Jag är helt övertygad om att detta lands skattebetalare anser att det finns mycket mer angelägna områden som staten kan subventionera än en hundimport och djurkarantänsverksamhet.
Fru talman! Till det sista vill jag säga att nu försöker jordbruksministern trolla bort det problem som det egentligen är fråga om att ta ställning till. Vi kan väl ändå vara överens om att vi måste ha djurkarantäner för att bl.a. skydda oss mot risken för rabiessmitta, något som vi dess bättre har kunnat hålla oss fria ifrån i det här landet. Sedan får det bli en avvägningsfråga hur stora dessa avgifter skall vara, och jag delar jordbruksministerns uppfattning att människor naturligtvis skall betala avgifter för att ha sina djur på en sådan här karantän. Men det finns ingenting som säger att de här bekymren skall drabba två kommuner, utan självfallet är det riktigare, som utredningen föreslog, att ansvaret för denna verksamhet — den gäller ju inte bara vad som händer i Göteborg och Helsingborg utan i hela vårt land — skall ligga på staten. Det var enligt min uppfattning en mycket rimlig begäran när dessa båda kommuner önskade få denna utredning till stånd för att man därigenom skulle komma fram till en annan ordning än den hittillsvarande. Utredningen resulterade också i förslaget om det statliga huvudmannaskapet. Jag måste säga att jag är en aning konfunderad över den inställning som Erik Börjesson anmälde. Här har Göteborgs kommun och hans egen kommun, Helsingborg, begärt att få en utredning till stånd för att man om möjligt skulle komma fram till ett förslag om statligt huvudmannaskap. Men när den utredningen är genomförd och man har konstaterat att det var ett rimligt krav från Helsingborgs kommuns sida, då är det inte längre så angeläget för i varje fall Erik Börjesson att kommunens krav, som hade föranlett utredningen och som lett till det här resultatet, fullföljs i form av ett beslut här i riksdagen. Det är en mycket märklig slutsats som Erik Börjesson drar av det ursprungliga agerandet från Helsingborgs kommuns sida. Men det finns andra här i kammaren som kanske kan belysa den här saken ytterligare. När det sedan gäller skördeskadeskyddet är det fullt möjligt, herr jordbruksminister, att i ett både för jordbruket och för statskassan beträngt läge konstatera att vi — tvärt emot vad jordbruksministern påstår — har tillräckliga fonder för att möta de skördeskador som vi kan riskera att få uppleva. Det har utredningen kring skördeskadeskyddet visat. I ett beträngt budgetläge under ett år som detta kan man använda dessa medel både inom jordbruket och i statskassan till andra och mer för stunden angelägna ändamål.
Fru talman! Jag står fast vid min uppfattning när det gäller skördeskadefonden. 300 milj.kr. är icke tillräckligt, om vi skulle få stora skördeskador. Låt mig säga, Svante Lundkvist, att vi är helt överens om att vi måste haen Nr 110 karantänsverksamhet, men vi är inte överens om hur den skall bedrivas. Jag menar, som det sägs i propositionen, att detta är en lämplig verksamhet för privat drift. Vi ger statliga lånegarantier för att uppföra karantäner i sådan regi. Vi är fullt beredda och har öppnat ett förhandlingsutrymme för Helsingborg, därför att man där har en stor och viktig importhamn. i : bruksdepartemen Man skall komma ihåg att utredningen också föreslog att man skulle bygga tets verksamhetsen ny statlig karantän i Stockholm. Det är mot den bakgrunden jag ställer område frågan till Svante Lundkvist och reservanterna: Anser ni att det i nuvarande ekonomiska läge är en mycket stor och viktig uppgift för riksdagen att subventionera den här formen av verksamhet? Vad Svante Lundkvist och reservanterna är ute efter är omsorg och omtanke om dem som importerar hundar. Det kanske kostar mellan 4 000 och 6 000 kr. att hålla dessa hundar i karantän. Jag anser inte att den verksamheten skall subventioneras. Jag anser inte att vi skall prioritera fördelningen av de ekonomiska resurserna på det viset. Svante Lundkvist måste förklara vad han menar, när han hävdar att han står fast vid reservationen, som betyder att man subventionerar denna form av verksamhet. Jag står fortfarande fast vid att de som har råd att importera dessa hundar också har råd att betala karantänsverksamheten.